Herr talman! Låt mig börja med att redovisa de punkter där de borgerliga partierna, eller en del av dem, i arbetsmarknadsutskottet faktiskt lyssnat till oss socialdemokrater och där vi då helt eller delvis kunnat enas i utskottet. Den första gäller utbildningen av permitteringshotad personal. I lågkonjunkturenislutet av 1970-talet gjorde man gemensamma ansträngningar från de anställda, arbetsgivare och staten att hålla kvar de anställda i företagen genom utbildningsinsatser. Det gör man inte längre. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att bidraget för permitteringshotad personal skall höjas till 35 kr., för att göra företagen mer intresserade av att satsa på utbildning i stället för att permittera folk. Regeringen har sagt nej till det förslaget. I utskottet har vi fått med oss borgarna på en skrivning där vi konstaterar att den nuvarande 20-kronan är för liten för att vara en ordentlig stimulans i detta sammanhang. Tyvärr, konstaterar vi, är de inte villiga att ta steget fullt ut och stödja vårt förslag, men vi är ändå glada över att vår reservation på den här punkten kunde bli mindre omfattande än vi från början befarade. Den andra punkten gäller de handikappade. De tillhör dem som har det svårast på arbetsmarknaden. Det var därför som vi och andra med förvåning och vrede konstaterade att regeringen lät sin åtstramningspolitik gå ut även över dem och föreslog åtgärder som skulle göra det ännu svårare för de handikappade på arbetsmarknaden. Nu kan vi faktiskt glädja oss åt att de borgerliga i utskottet i stort har stött vårt förslag när det gäller förlängning av det s.k. lönebidraget efter den 1 januari. Men litet av regeringens åtstramning ville man i alla fall ha med. Vi förstår inte riktigt varför man inte vill att även de handikappade som har anställning med lönebidrag och som jobbar i kommuner och landsting skall kunna få känna sig trygga att också de får ha kvar sin anställning efter den 1 januari. Ytterligare en punkt rör de handikappade, och det är stödet till Stiftelsen Samhällsföretag. Det är självfallet önskvärt att Samhällsföretag skall driva sin verksamhet ekonomiskt effektivare, så att det statliga bidraget kan bli mindre än nuvarande 135 96 av lönekostnaderna. Men strävan efter att spara på det här området måste underordnas det som är Samhällsföretags syfte, nämligen att värna om de arbetshandikappades rätt till arbete. Och vi är glada över att vi i den bedömningen har fått stöd från representanterna för de två mittenpartierna i utskottet. Den fjärde punkt som jag skulle vilja ta upp gäller lokaliseringspolitiken. Regeringens nedskärningar på det här området har skapat stor oro i centerleden. Och ett litet uns av kritik mot regeringen lyckades centerpartisterna också driva igenom i utskottets skrivning. Men egentligen är det märkligt att de alls finner sig i att man låter rödpennan gå fram över alla stödområden. Bernt Nilsson kommer senare i debatten att ytterligare beröra denna fråga. Den femte punkten där utskottets borgerliga ledamöter faktiskt har rört sig något i riktning mot vad vi socialdemokrater har krävt gäller ungdomsarbetslösheten. De borgerliga ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet är med rätta oroade över utvecklingen på arbetsmarknaden, och de tycks också vara oroade över regeringens kallsinnighet gentemot ungdomsarbetslösheten. De har vågat sig på att litet grand kritisera regeringen, även om de bara gör ett relativt försiktigt påpekande. Det skulle naturligtvis ha behövts betydligt mer kurage från utskottets borgerliga ledamöter på denna punkt. Det skulle framför allt ha behövts reda pengar, för det är det enda som i praktiken hjälper ungdomarna. Men, herr talman, jag tycker ändå att det är bra att vi på några punkter har lyckats rubba den borgerliga inställningen. Huvudintrycket av den borgerliga politiken är dock — det tvingas jag med beklagande konstatera — att den innebär att man accepterar arbetslöshet hellre än satsar på beprövad svensk arbetsmarknadspolitik. Sverige tar nu snabba steg på vägen upp i arbetslöshetsstatistiken — 133 000 arbetslösa i oktober månad. Men det är inte hela sanningen. Det finns en mycket stor grupp deltidsarbetande i Sverige. De flesta av dem är kvinnor, och huvuddelen av dessa arbetar nog deltid därför att de själva vill det. Men den grupp som tvingas till deltidsarbete eller till ett kortare deltidsarbete än de egentligen skulle vilja ha växer. 110000 människor var ofrivilligt deltidsarbetande i den senaste räkningen. Den dolda arbetslösheten växer också. Det är framför allt kvinnorna som inte anser det mödan värt att ens gå till arbetsförmedlingen eller att i statistiska undersökningar uppge att de egentligen vill ha ett förvärvsarbete. De vet att det är lönlöst. De offrar sin egen önskan att få ett arbete därför att de tror att de då kan hjälpa några av de arbetslösa ungdomar som de ser ute i samhällena. De ser sina egna ungar och andras barn fara illa av arbetslösheten. Man kan säga att det i Sverige i dag finns en stor grupp kvinnor som känner sig tvingade att offra sina egna önskemål om ett förvärvsarbete därför att regeringen för en så dålig politik. De lediga platserna blir allt färre. Nya varsel om uppsägningar och permitteringar läggs varje vecka. Och den här dystra utvecklingen kommer nog tyvärr att fortsätta. Och det är egentligen ingen överraskning. Det är inte bara vi socialdemokrater utan också många andra som under lång tid har kritiserat regeringen för att den med öppna ögon för en politik som inte kan leda till något annat än arbetslöshet. LO och TCO har sagt i sak detsamma. Arbetsmarknadsstyrelsen har gång på gång vädjat till regeringen om mera pengar så att den skulle kunna sätta in motåtgärder. Regeringen borde ha lyssnat tidigare. Det kommer att bli en hård vinter, men det finns ändå möjligheter att något bromsa den negativa utvecklingen genom att satsa på arbetsmarknadspolitiken fullt ut. AMS begär mer pengar till beredskapsarbeten som regeringen säger nej till. Låt mig som en illustration till hur litet pengar man i dagsläget har ta Stockholms län och kulturarbetarna. Det finns en stor grupp kulturarbetare i Stockholm jämfört med landet i övrigt. Deras problem märks kanske inte så ofta i arbetslöshetsdebatten, men de drabbas naturligtvis också. Det finns en planering för att sätta in beredskapsarbeten även för kulturarbetare. I Stockholms län finns det en reserv av sådana beredskapsarbeten planerade för 10 milj.kr., men inga av dessa beredskapsarbeten finns annat än på papperet. De skulle kunna sättas i gång med detsamma, men pengarna finns inte. Den totala summa för beredskapsarbeten som man har fått sig tilldelad i Stockholms län är 12 milj.kr., och då blir det inget över till kulturarbetarna. Det blir noll kronor till dem, därför att de 12 miljonerna skall räcka till alla andra. De skall räcka till de nästan 500 arbetslösa byggnadsarbetarna, till de arbetslösa ungdomarna, till de allt fler arbetslösa inom den kommunala sektorn, till dem som får gå när handeln drar in och avskedar. Ja, så står det till i Stockholms län, den bästa av arbetsmarknader som vi har i det här landet. I andra delar av landet är arbetslösheten större. Varslen är fler och de lediga platserna färre. Men också där säger man nej till pengar för beredskapsarbeten som skulle kunna göra att arbetslösheten minskade något. Att säga nej till beredskapsarbeten innebär att man i stället säger ja till arbetslöshet. Man väljer arbetslösheten framför arbetsmarknadspolitiken. Så till ungdomarna. Hela 61 000 ungdomar var arbetslösa i oktober. Ola Ullsten var uppe i talarstolen tidigare i dag, och hans uppträdande här var en skrämmande uppvisning i oförståelse och i handlingsförlamning inför den värsta ungdomsarbetslöshet som vi har haft under hela efterkrigstiden. Jag tror uppriktigt sagt att ganska många folkpartister och centerpartister i den här salen har varit rätt besvikna i dag. För nog har vi från socialdemokratiskt håll ändå uppfattat det så att de centerpartister och folkpartister som vi har i arbetsmarknadsutskottet var helt övertygade om att regeringen till i dag skulle lägga fram nya förslag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Klockan är inte mer än snart 10 minuter över 8, och arbetsmarknadsministern har nu visat sitt intresse genom att komma in i kammaren. Han har då chansen att ge sina partivänner nytt hopp, kanske även ungdomarna — de skulle behöva det. Istället för att regeringen satsar försöker många kommuner ute i landet att lösa problemen med egna medel. Kommunalfolket har nära till människorna. De ser ungdomarna på sina gator och torg. De ser sysslolöshetens vådor, och de försöker rätta till det som regeringen inte vill göra. De försöker plocka fram pengar. På många ställen höjer man t.o.m. skatten för att kunna göra sådant som borde vara statens uppgifter. Det blir naturligtvis orättvist mellan olika kommuner, därför att somliga kommuner har sådana enorma problem att de bara inte kan lösas utan statlig hjälp. Men där finns en vilja att ta sig an problemen, vilken borde finnas också i kanslihuset och vilken borde i högre grad finnas bland de borgerliga riksdagsledamöterna. Men ii stället ägnar sig många av dem åt önsketänkande och drömmar. Somliga hänger sig åt illusionen att om bara arbetsgivarna får rätt att provanställa ungdom, så kommer problemen att lösa sig. Andra ger sig hän åt drömmar om att den s.k. 40-veckors yrkesintroduktionen för ungdomar egentligen är en framgångsrik verksamhet. Frågan om provanställning kommer Lars Ulander att ta upp i ett senare inläggi debatten. Jag vill bara säga några ord om yrkesintroduktionen. Vi har juinte fått någon riktig utvärdering av den, och det är i och för sig märkligt. Men vi kan ändå från vårt håll — efter kontakter med fackliga företrädare, med arbetsförmedlare och med ungdom — göra en del konstateranden. Det ser olika ut i olika kommuner. På somliga ställen har man klarat sig relativt bra, men det beror framför allt på att kommunen då gått in med egna medel, att kommunen för en politik som avviker från den som regeringen egentligen har beordrat. Det tycks också vara så, att den redan begränsade arbetsmarknaden för tonåringar blivit ännu mer begränsad när arbetsgivarna kan använda yrkesintroduktionen, som de ju inte behöver betala någon lön för. Och det tycks vara mycket få av ungdomarna som har fått en fast anställning efter genomgången introduktion. För dem har den inneburit att de efteråt står kvar i samma situation som förut, lika arbetslösa som förut och i de flesta fall inte med någon egentligen bättre utbildning. 61 000 ungdomar går arbetslösa. Då borde det vara slut på att politiker och andra ansvariga ägnar sig åt illusioner. Det borde vara tid att ta fram ett effektivt program. Arbetsmarknadsstyrelsen har gång på gång vädjat till regeringen att ge den pengar. Det löser inte alla problem. Många ungdomar kommer att bli arbetslösa därför att man inte har gripit in tidigare. Men det finns ändå en chans att bromsa en ytterligare förvärring. Herr talman! Det har givits många löften av dem som nu har ledningen för det här landet. 400 000 nya jobb var ett av löftena. Två tredjedelar av de jobben skulle finnas i industrin. Det löftet har man brutit. Det har givits ett löfte om att alla ungdomar skulle få antingen arbete, praktik eller utbildning. Det löftet har också brutits. Löftet om en allmän arbetsförsäkring är det väl knappast någon som ens kommer ihåg. Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt några drömmar eller illusioner om att det i den här salen skulle finnas någon borgare som skulle vilja reparera de här löftesbrotten genom att i dag rösta på socialdemokratiska reservationer, men jag vill yrka bifall till dem och i korthet säga att de innebär att vi socialdemokrater vill värna den svenska arbetsmarknadspolitiken. Enligt vår mening behövs den bättre nu än någonsin tidigare.

Herr talman! Riksdagsdebatten om ekonomisk-politiska åtgärder skall också omfatta arbetsmarknadspolitiken. Tyvärr har det förekommit en del ting i de senaste debatterna på det området som gör att jag här i början måste uppehålla mig vid något som egentligen inte hör till arbetsmarknadspolitiken. Det började i våras med den socialdemokratiska partimotionen 1980/ 81:2106 om arbetsmarknadspolitikens inriktning. På s. 6 i motionen deklarerade Olof Palme och hans medmotionärer: ”För första gången sedan 1930-talet förde en svensk regering med öppna ögon en arbetslöshetsskapande politik.” Utskottets majoritet framhöll i betänkande 1980/81:21 att utskottet fann uttalandet anmärkningsvärt och utan stöd i det siffermaterial som utskottet redovisade om utvecklingen på arbetsmarknaden. Utskottet ansåg det t.o.m. nödvändigt att anföra följande: ”Enligt utskottets uppfattning är det en fördel om den politiska debatten på ett konstruktivt och öppet sätt kan föras kring den viktiga frågan om hur vi skall nå det uppsatta målet om full sysselsättning. Att i det sammanhanget ifrågasätta de politiska motståndarnas goda vilja gagnar inte en seriös debatt.” Vi var faktiskt åskilliga, herr talman, som ville tro att det hade inträffat ett olycksfall i arbetet. Inte kunde väl erfarna och omdömesgilla socialdemokrater i ledande ställning komma med så plumpa och oförskämda påståenden. Tyvärr infriades inte förhoppningarna. I debatten om arbetsmarknadspolitiken den 4 juni i år sade den socialdemokratiska riksdagsgruppens talesman, till yttermera visso vice ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, Anna-Greta Leijon: Jag tar inte tillbaka ett ord. Jag skulle inte ha behövt inleda mitt inlägg med detta, om inte Anna-Greta Leijon även i dag hade fört denna sak på tal, om än i annan formulering. Men hennes formulering tyder ändå på att hon inte vill ta tillbaka ett enda ord. Hon sade att de — den borgerliga majoriteten, förstår jag att hon menade — för en politik som öppet leder till arbetslöshet. I den allmänpolitiska debatten onsdagen den 14 oktober upprepade Anna-Greta Leijon vad riksdagsgruppen i våras ansåg vara anmärknings värt.

Ni skall självfallet kritisera oss och påpeka eventuella misstag samt sådant som kan tyda på inkompetens, men att ifrågasätta motståndares goda vilja eller avsikter gagnar faktiskt inte saken. Det skulle vara mig helt ffrämmande att ifrågasätta Anna-Greta Leijons goda vilja. Jag har tvärtom stor respekt för hennes starka engagemang och politiska kunnighet, och jag uppskattar henne mycket som politisk och ideologisk motståndare. Om hur arbetslösheten skall kunna minskas har vi emellertid delade meningar. Anna-Greta Leijon är alldeles för bra för att den här destruktiva debatten om den goda viljan skall fortsätta. Vad vi skall ägna oss åt är att diskutera hur vi skall ställa upp för 130 000 arbetslösa människor. Vad debatten också skall handla om är vad vi skall göra för tiotusentals arbetslösa ungdomar. Herr talman! Arbetet har en enorm betydelse för hälsan. Trots alla till synes rationella förberedelser får förändringar i arbetssituationen drastiska medicinska konsekvenser. Så inleddes ett inlägg i ett seminarium för något år sedan. Det var företagsläkaren Sture Lind på Gränges som belyste hur arbete påverkar människan. Som exempel nämnde han experimentet på ett mycket stort utländskt företag att sammanföra ett trettiotal chefssekreterare till en s.k. skrivpool. Trots att förändringen noga förbereddes, förutsade han att sex sju sekreterare så småningom av hälsoskäl skulle uppsöka företagets läkare. Hur gick det? Jo, hela tio kom. Några försökte t.o.m. ta livet av sig. Förändringar i arbetssituationen påverkar hälsan, även om förhållandena i Övrigt är gynnsamma, menade Sture Lind och fortsatte: ”I Västerlandet är det arbetet som ger oss vårt individuella värde. Detta har en enorm betydelse. Genom arbetet visar vi att vi behövs. Det är avgörande för självkänslan att behövas. Vi kan helt enkelt inte hålla oss friska om vi inte — oavsett de yttre förhållandena — har åtminstone lite självrespekt kvar.” Denne företagsläkares synpunkter är verkligen mycket intressanta. Många känner säkert igen sig. Just nu är det drygt 130 000 människor som dagligen och stundligen, ja, timme för timme, upplever att de inte behövs. Ingen frågar efter dem. Skulle vi träffa en arbetslös som vi känner på gatan, så skulle vi naturligtvis hälsa vänligt på honom, kanske t.o.m. ta honom i hand och litet lagom hurtigt fråga: ”Hur har du det?” utan att invänta svar. För vad skall en arbetslös, som inte behövs, svara? Och när vi pratat om vädret en stund avslutar vi kanske ännu hurtigare: ”Det skall nog ordna sig med jobb, skall du se!” Efter ett sådant möte med en gammal vän och medmänniska känns det inte bra. Har vi andra, vi som har jobb och vi som tydligen behövs, gjort allt vad vi kan för den som vi enligt partiprogrammet skall ställa upp för? Detta borde vara en av de mest påträngande frågorna för varje svensk i dag. Betänk också att 61 000 av dessa 133 000 människor som inte behövs är ungdomar under 25 år. Tänk er in i deras situation. De har gått nio långa år i grundskolan. En del av dem har också skaffat sig gymnasieeller yrkesutbildning. Hela vuxenlivet ligger framför dem, med förväntningar av olika slag: Tänk att få börja jobba, att få uträtta något, att skapa något, att varje dag bli välkomnad av arbetskamrater. Tänk att äntligen få tjäna egna pengar, att äntligen slippa vara beroende av föräldrars eller andra vuxnas generositet. Tänk att bli uppringd, om man någon dag skulle bli sjuk, tänk att höra den andre säga i telefonen: ”Krya på dig! Hoppas du snart blir frisk igen. Du behövs här på jobbet, förstår du.” Men hur många av våra tiotusentals arbetslösa ungdomar blir uppringda när de ligger och drar sig till långt fram på dagen? Hur många blir kontaktade av oss andra när de går och driver på stan? Klarar vi av ett samtal med ett tiotal arbetslösa ungdomar? Kan vi ge dem en trovärdig förklaring till att de inte behövs? Herr talman! Jag upplever den ökande arbetslösheten med stor oro, och jag vet att varenda en av er som sitter här i kammaren gör detsamma. Utöver den tragedi som själva arbetslösheten innebär för den enskilda människan och hennes eller hans närmaste — som jag har belyst — har den också en mängd andra negativa verkningar. Att exempelvis en mängd människor i ett samhälle inte gör någonting meningsfullt — och här tänker jag inte bara på de 133 000 som är öppet arbetslösa — är ur samhällsekonomisk synpunkt ett enormt resursslöseri. Därtill kommer de hälsooch sjukvårdskostnader som direkt eller indirekt orsakas av de många arbetslösa som förr eller senare får problem med sjukdom eller missbruk av något slag. Med andra ord måste vi före allt annat lösa arbetslöshetsproblemet. Och på lång sikt beror det på vilka ekonomisk-politiska åtgärder vi vidtar. Hur vi moderater vill forma ett sådant åtgärdspaket känner de flesta till i dag. Under hela 1970-talet har vi konsekvent hävdat vad som måste göras, och vi har inte undvikit att säga sådant som för de enskilda människorna t.o.m. kan ha upplevts som impopulärt. Åtskilliga gånger har vi påpekat att man inte kan leva över tillgångarna, att man inte kan bygga ut den offentliga sektorn mer än vad exempelvis produktivitetsökningar och intäkter tillåter. Åtskilliga gånger har jag — och jag upprepar det nu — pekat på de förödande konsekvenser som de alltför stora lönehöjningarna under 1970-talet har fått och får. Visst är sådant tal impopulärt. Visst ger det mina motståndare möjligheter att med debattekniska knep och illvilligheter misstänkliggöra mig för både det ena och det andra. Men jag vet att om man undantar den typen av debattmotståndare och därtill så gott som alla de toppfunktionärer som står i spetsen för det fackliga Sverige, så begriper allt fler människor och fackföreningsmedlemmar på golvet att man inte kan ta ut hur stora lönehöjningar som helst. Allt fler begriper att lönekostnaderna i ett företag måste motsvaras av rejäla intäkter, av att företaget kan producera varor eller tjänster med vinst. Allt fler begriper att man ibland måste välja mellan stora lönehöjningar och försämrad anställningstrygghet. Allt fler väljer också ökad anställningstrygghet, även om det måste innebära några år av uteblivna lönehöjningar. Jag skall emellertid nu begränsa mina synpunkter på den mer långsiktiga ekonomiska politiken med detta. Tidigare i dag har ju denna belysts mera utförligt. Det jag hittills har talat om är vad vi måste göra på lång sikt. På kort sikt måste arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidtas. Vad dessa innebär och hur vi moderater ser på dem skall Sten Svensson och Anders Högmark beröra senare. Låt mig bara få understryka att vi stöder uttalandet i utskottsbetänkandet att vi förutsätter att det, utöver de åtgärder som vi i dag beslutar om, genom regeringens försorg finns högsta beredskap för ytterligare åtgärder. Arbetslöshetsproblemen drabbar i dag inte bara de vanliga krisbranscherna. I detaljhandeln, där jag arbetar vid sidan av riksdagsarbetet, ökar antalet arbetslösa på ett oroande sätt. Många små företag har gått i konkurs, och många står inför hotet om konkurs. Varslen ökar. De stora företagen har allvarliga lönsamhetsproblem. Vi kan i dagens tidningar läsa om KF:s omfattande saneringsprogråm. Hela 40 varuhus skall avvecklas eller omvandlas till mindre butiker. Många anställda kommer att drabbas av detta. Marginalerna är ytterst små. När Handelns forskningsinstitut konstaterar en volymnedgång med hela 2 90 under tiden januari-augusti, måste drastiska åtgärder vidtas. När dessutom försäljningsutvecklingen under september-oktober pekar på ytterligare volymnedgång, måste varje kostnad, stor eller liten, omprövas. Därför är det med stor förvåning som vi anställda i detaljhandeln noterar den brist på intresse som våra synpunkter på prismärkningskostnader i samband med momsändringar bemöts med. Bara i det företag där jag arbetar uppgår dessa kostnader till ca 20 milj.kr. Låt mig som exempel nämna att det på vår presentavdelning finns totalt ca 6 miljoner artiklar. Varje prisommärkning kostar ca 15 öre. Om vi måste märka om priserna på bara detta sortiment, blir kostnaden 1 milj.kr. I hela detaljhandeln uppgår kostnaden till ca 200 milj.kr. Det skall inte ske någon prisommärkning före den 16 november, utan vi skall denna gång t.v. använda oss av tabeller. Men kostnaden skjuts bara upp. Efter jul måste prisändringarna ändå genomföras. Jag har väckt en motion om detta, där jag begär att ersättningsfrågorna skall utredas. Motionskravet avstyrks med ett yttrande som tyder på att skatteutskottet, såvitt jag kan se, har räknat fel. Jag skall emellertid inte analysera det närmare nu, utan återkommer senare i denna fråga. Men är då inte en momssänkning bra för detaljhandeln? Bedömare menar att den för 1981 bara betyder några få tiondels procent. För 1982 talar man om ett volymtillskott på 1 26. Det kanske ändå inte betyder så mycket, då det är kostnaderna som drabbar hårt när marginalerna är så små. Därför har jag aktualiserat kostnaden i detaljhandeln för prisommärkningar. Och ytterst är detta en arbetsmarknadspolitisk fråga för de anställda i detaljhandeln. I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas också förslag till besparingar, bl.a. beträffande Stiftelsen Samhällsföretag. Jag skall avslutningsvis säga bara några ord om det. Detta företag har för innevarande budgetår tilldelats medel för att täcka underskottet i verksamheten motsvarande 135 26 av lönesumman för arbetstagare i skyddat arbete. I en moderat motion föreslår vi att bidragsprocenten skall sättas till 127 Jo. Vi sparar därigenom 106 milj.kr. Regeringens förslag att bidragsprocenten skall minskas till 129 26 ger en besparing på 80 milj.kr. Här bör man ha klart för sig att detta företag har aviserat ett minskat behov av driftbidrag från staten. Man arbetar målmedvetet med olika åtgärder för att förbättra effektiviteten, vilket vi noterar med tillfredsställelse. Vi moderater har dessutom i vår reservation nr 5 understrukit att besparingsarbetet inom företaget bedrivs på ett sådant sätt att de i verklig mening arbetshandikappades möjligheter till avlönat arbete inte försämras. Möjligheterna till besparingar bör i första hand gälla administrationen centralt och regionalt. Vidare bör man utveckla nya former för verksamheter, bl.a. i samverkan med enskilda företag. Därmed skapas bättre förutsättningar för att integrera fler handikappade i den reguljära arbetsmarknaden. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna.
Herr talman! Alf Wennerfors var i början av sitt inlägg upprörd över att jag nu liksom tidigare säger att de borgerliga regeringarna med öppna ögon har fört och för en politik som leder till ökad arbetslösbet. Tyvärr är det den verklighet som vi har. Och siffrorna över arbetslösheten visar att den här domen är riktig. r Alf Wennerfors är bekymrad över politikernas anseende. Jag tror att vi skulle kunna reparera det anseendet väldigt väl, om det fördes en annan politik just när det gäller att motverka arbetslösheten. Får jag sedan säga att jag inte heller riktigt förstår hur Alf Wennerfors anförande går ihop. Han visar en känsla för de arbetslösas problem. Han säger också att det är ett samhällsekonomiskt slöseri att låta människor gå utan arbete och att vi före allt annat måste bekämpa arbetslösheten. Men hur kan man säga detta, samtidigt som man är företrädare för ett parti som av statsfinansiella skäl säger nej till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som föreslås inte bara av oss utan också av LO, TCO och arbetsmarknadsstyrelsen? Det går bara inte ihop, Alf Wennerfors. Och med den känsla som Alf Wennerfors nu visar för de arbetslösa, så borde han också i praktiken driva en politik som gör det möjligt att ta fram pengar för att bekämpa den akuta arbetslöshet som vi har nu och som troligen, om inget görs snabbt, kommer att bli mycket värre till vintern.
Herr talman! Jag undrar hur Anna-Greta Leijon skulle ha besvarat frågan, om vi i början av 1970-talet, 1971 eller 1972, hade sagt att Anna-Greta Leijon och hennes kolleger med öppna ögon — och nu har ordet ”avsiktligt” lagts till —- för en politik som är arbetslöshetsskapande. I förlängningen innebär ju detta, att ju mer vi gör, desto fler arbetslösa får vi — och tänk så bra det är! Men det skulle ha varit oss mycket främmande att säga något sådant. Jag sade redan i mitt anförande att det är mig främmande att ifrågasätta Anna-Greta Leijons eller socialdemokraternas goda vilja. Jag tycker att det är ytterst beklagligt att Anna-Greta Leijon för in debatten på sådana här vägar. Vad skulle Anna-Greta Leijon säga, om jag påstod att när ni vill införa proms och arbetsgivaravgifter så är det att skapa arbetslöshet med öppna ögon? — Men det gör jag inte. Det är samma teknik att föra debatten. Det är den typen av debatt som jag tycker att vi inte skall använda oss av i Sveriges riksdag. Det är därför jag tagit upp detta och påpekat det. Jag vädjar till alla att sluta upp med den typen av debatt. När det sedan gäller den känsla jag har för de arbetslösa, är det alltså den som ger mig stöd att tala för den politik som moderata samlingspartiet står för. Den innebär åtgärder på lång sikt, och den innebär åtgärder på kort sikt. Den politiken har vi redovisat i våra motioner, och jag har redovisat den i mitt anförande. Mina partikolleger kommer fortsättningsvis också att redovisa vad den betyder.

Herr talman! Jag tror faktiskt inte att vare sig Alf Wennerfors eller andra företrädare för de borgerliga politiska partierna är omedvetna om effekterna av de ekonomisk-politiska åtgärder som man föreslår. Om det är så att man säger att vi av statsfinansiella skäl inte har råd att satsa fullt ut på arbetsmarknadspolitiken, blir det så att människor i stället för att vara sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning eller beredskapsarbeten blir öppet arbetslösa. Det tror jag att alla både i och utanför den här salen också förstår. Jag vädjar till Alf Wennerfors att, i stället för att diskutera den här frågan, inrikta sin energi på att få fram pengar till den svenska arbetsmarknadspolitiken och därigenom göra det möjligt att minska den arbetslöshet som han också, efter vad han sade i sitt inlägg, tycker är alldeles för stor i dag.
Herr talman! Vi har världens största offentliga sektor. I vår ekonomiska politik ingår som ett viktigt led att försöka bringa ned de offentliga utgifterna. Då måste vi se över hela fältet, även det arbetsmarknadspolitiska området. De förslag som vi framfört på det arbetsmarknadspolitiska området slår inte på det sätt som Anna-Greta Leijon vill låta påskina. Tvärtom får vi genom besparingar på detta och andra områden resurser att hjälpa dem som mest behöver hjälp. Och det är just de arbetslösa människorna. Det har jag talat om redan i mitt första inlägg.

Herr talman! Vi behandlar nu flera betänkanden. Arbetsmarknadsutskottet tar i sitt betänkande nr 1 ställning till regeringens förslag om besparingar på arbetsmarknadspolitikens och regionalpolitikens område. Utskottet behandlar även ett antal motioner som gäller samma frågor. Den debatt som vi nyss upplevde här var intressant så till vida att man lätt kunde få det intrycket att här stod emot varandra två olika uppfattningar om graden av insatser för att bekämpa arbetslösheten. Men det är ju inte det saken gäller. Här föreligger ett konkret förslag om att spara på arbetsmarknadspolitikens område. Gentemot detta har arbetarpartierna anmält en avvikande mening mot bakgrund av den arbetslöshetssituation som vi har i landet. Men regeringen fullföljer sin svångremspolitik, och verkningarna av denna blir synnerligen skadliga då det gäller sysselsättningspolitiken. Arbetslösheten ökar kraftigt, och vi är nu uppe i över 130 000 öppet arbetslösa. Men till dessa öppet arbetslösa måste man ju lägga alla som nu är dolda bakom olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dit hör de omkring 300 000 kvinnor som vill komma ut i förvärvsarbete men som inte får det. Dit hör också alla de som är förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl. Jag har tittat på ökningen av folk i skyddad verksamhet och i arbete med lönebidrag och försökt bilda mig en uppfattning om tendensen. Följande är att berätta. År 1960 sysselsattes ca 1900 personer vid verkstäder för skyddat arbete och knappt 1 500 s.k. arkivarbete, vilket motsvarar vad vi nu kallar arbete med särskilt bidrag. Tio år senare, 1970, berördes 10 700 resp. 8300 personer. I den senare uppgiften inkluderas halvskyddat arbete. Ökningen fortsatte under 1970-talet, och i november 1980 sysselsattes 22 400 personer i skyddat arbete medan nästan 30 000 hade anställning med lönebidrag. Alltså: Utvecklingen har gått från totalt 3 400 personer åtgärdade 1960 till 52 400 personer 1980. Det är viktigt att se den offentliga sektorns tillväxt till stor del som ett resultat av utvecklingen inom den privata sektorn. Industrins strukturomvandling, framdriven av kapitalets krav på maximal avkastning, har hela tiden krävt ökade samhällsinsatser — inte minst för att ta hand om många utslagna och mildra verkningarna av vinstjakten och kriserna. Betydande insatser har samhället som bekant fått lämna för att klara de omfattande folkomflyttningar som hängt samman med strukturomvandlingen i näringslivet. Av betänkandet framgår att sysselsättningen i industrin fortsätter att minska — nu med ca 30 000 under ett år, från september 1980 till samma månad i år. Detta har pågått i många år och skapar nya arbetslösa — eller friställda, som det heter på finare språk. I en skrift utgiften av Industriförbundet intervjuas en direktör, och han säger följande, som är illustrativt: Inom industrin jagar vi kostnader. Vi vill sänka utgifterna. Vi rationaliserar. Vi har mätinstrument för hur lönsamheten utvecklas. Hålls inte utvecklingen inom de nödvändiga ramarna vidtar vi åtgärder. Ofta måste människor ”lämna skutan”. Det är högst troligt att det direktören här beskriver är ägnat att öka effektivitet och produktion i det enskilda företaget. Men samtidigt är det utan minsta tvivel så att denna rationalisering för ökad profit minskar antalet jobb. Och när massor av företag — det rör sig ju inte bara om ett — gör på samma sätt, säkert med övertygelsen att detta är rätt och riktigt ur det enskilda företagets synpunkt, då växer arbetslösheten till ett samhällsproblem av stora mått. Ligger då felet i att man eftersträvar en rationalisering av produktionen? Nej, det ligger på ett annat plan — i bristen på samordning mellan olika delar av näringslivet och i bristen på planmässighet, samhällelig kontroll över kreditoch investeringsströmmarna och en ekonomi som sätter medborgarnas behov i centrum. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år uppgick i september i år till 61 000 mot 43 000 förra året. Bara på en månad har antalet ökat med 10 000— från augusti till september. Nära 16 90 av flickorna mellan 16 och 19 år är nu arbetslösa. Arbetslösheten förstör, bryter ned och passiviserar. I en ålder då arbetslivet just skall börja, i en ålder då människan kanske är som mest känslig, kan arbetslösheten bli till ett förkrossande slag. Har vi rätt att göra så mot vår ungdom? Nej, det måste vara verkligt angeläget att ta medel ur den gemensamma kassan, ur den offentliga sektorns kassa, och motarbeta den destruktiva arbetslöshetens gissel. Nu ondgör sig Svenska arbetsgivareföreningen och de borgerliga partierna i stället ofta över den växande offentliga sektorn. Man gör kampanj för att banta denna sektor. Låt mig, herr talman, dröja ett litet ögonblick och ställa några frågor: Vem skulle ha mildrat brutaliteten i den sociala utslagningen, om vi inte hade haft en så pass utbyggd gemensam sektor som vi har? Hur skulle vården av barn och gamla ha sett ut? Och är det inte, förresten, ett faktum att den offentliga sektorn utgör en ansenlig marknad för den svenska industrin? Någon har sagt mig att det rör sig om beställningar på 70 miljarder varje år. Dessutom är det här fråga om en framtidsmarknad. Just den offentliga sektorn, den gemensamma sektorn, är den sektor som innehåller krav på produkter som kan innebära förnyelse i produktionen. Det kan exempelvis gälla ny utrustning för medicin, för vård. Det kan vara ny utrustning för energiutvinning och ny utrustning för en modern transportapparat. Man kan påstå att den offentliga verksamheten numera är en grundförutsättning för näringslivet. Denna sektor är verkligen inte så mycket problemskapande som fastmer problemlösande för de privatkapitalistiska företagen. Även om man måste vara kritisk mot en viss byråkrati och bekämpa den, så kommer man inte ifrån att såväl nutiden som framtiden förutsätter en integration mellan social sektor och producerande sektori en planmässig hushållning, dvs. det vi kallar socialism. Ser vi bakåt i historien är det ett faktum att mer och mer av miljöskapandet för företagsamhet och produktion har övertagits av den offentliga sektorn. Mer och mer av service, utbildning, arbetsmarknadspolitik osv. har omhändertagits av samhället — av den sociala sektorn, om jag så får uttrycka mig. Detta är en indikering på att det numera finns anledning att uppmärksamma en sorts sammansmältning mellan den rena produktionen och den offentliga sektorn. Det finns ett tydligt samband mellan den kraftigt ökande offentliga sektorn och den privata sektorns tilltagande problem. Det är inte min iakttagelse, utan det är iakttagelser som är gjorda och finns publicerade av Sveriges Industriförbund i en skrift som heter Fem slutsatser om den offentliga sektorn. Det är klart att den privata sektorns tilltagande problem, problem som började i mitten på 1960-talet, går parallellt med en ständigt växande insats från den offentliga sektorns sida. Den offentliga sektorn har expanderat framför allt såsom en följd av de problem som näringslivet brottats med. Men regeringen går till angrepp mot de sociala delarna av den offentliga sektorn. Den dröjer med att exempelvis sätta in resoluta åtgärder mot den snabbt växande arbetslösheten. Man prutar kraftigt på AMS begäran om anslag, och man föreslår en rad s.k. besparingar som är ägnade att försämra sysselsättningen. Vad är det då som är vägledande? Jo, vägledande är den av Svenska arbetsgivareföreningen och moderaterna bedrivna kampanjen till förmån för de kapitalistiska marknadskrafternas blinda spel. Genom nedskärningar i privat och offentlig konsumtion skall kapital och arbetskraft friställas för exportindustrins behov. Arbetslösheten skall pressa ner lönerna, och den svenska industrins konkurrensförmåga skall därmed förbättras. Men i nuvarande ekonomiska konjunkturläge strävar ju alla kapitalistiska länder efter att öka sin export och stärka sin internationella konkurrensförmåga just genom samma metoder — genom arbetslöshet och reallönesänkningar. Om alla länder blir lika framgångsrika i denna strävan, så måste den inbördes konkurrensförmågan förbli oförändrad. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att alla människor skall ha rätt till ett meningsfullt arbete, men i dag står mer än en halv miljon människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Just därför måste samhället bedriva en aktiv sysselsättningspolitik och skapa nya jobb. Det är bl.a. fråga om ett långsiktigt program för hundratusentals nya jobb både inom industrin och inom det allmänna. Ungdomarna måste garanteras rätten till arbete, utbildning och praktik. Detta är nödvändigt också för en sund regional utveckling, för bostadsbyggande, för förnyelse av kollektivtrafiken och för en alternativ energiförsörjning med avvecklad kärnkraft. På kort sikt måste AMS tillförsäkras begärda anslag för att söka klara de akuta svårigheterna i vinter genom olika former av beredskapsarbeten och utbildning. Det är nödvändigt, om man vill motverka den kommande vinterns svåra arbetslöshet. AMS måste få det begärda anslaget. Utskottet biträder regeringens förslag om att slopa detaljplaneringsbidraget med hänvisning till dess obetydliga effekt. Enligt vår mening finns det anledning att satsa på en offensiv, mera långsiktig sysselsättningsplanering, t.ex. nya industriarbetsplatser. Vi gör därför gällande att detaljplaneringsbidraget skall finnas kvar och ges denna inriktning. Detsamma gäller lönebidraget. Utskottet vill att nu utgående lönebidrag skall försämras. Enligt vår mening skapas härigenom oro och otrygghet bland berörda. Det är de handikappade det gäller, och därför yrkar vi avslag på regeringens förslag. När det slutligen gäller det som Alf Wennerfors var inne på i slutet av sitt anförande, nämligen regeringens förslag om minskade anslag till Stiftelsen Samhällsföretag, anser vi att detta förslag allvarligt försvårar situationen för de handikappade i allmänhet och de gravt handikappade i synnerhet. Utskottet bifogar en sorts brasklapp, där man säger att ”arbetet med att förbättra företagets resultat” — man menar Samhällsföretags resultat — ”inte får bedrivas på ett sådant sätt att man gör avkall på målet för verksamheten att bereda de arbetshandikappade avlönat arbete”. Men faktum kvarstår att utskottet nu biträder ett förslag om prutning på 80 milj.kr., varav 40 miljoner redan under innevarande budgetår, vilket enbart detta måste vara ägnat att försvåra Samhällsföretags arbete och bidraga till en ryckig planering och besvärande revideringsarbete när det gäller budgeten. Då regeringen nu skärper de ekonomiska kraven på verksamheten samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska kraven på denna typ av verksamhet också skärps, skapas svårigheter för Samhällsföretag att klara den sociala målsättningen. Vid en nyligen avhållen konferens med Samhällsföretag och landstingen omvittnades allmänt att det redan nu, innan denna reducering av anslagen gjorts, finns svårigheter att kombinera lönsamhetskravet med de sociala målen. Bl. a. betonade en representant för stiftelsen i Örebro län att man inte kan ta emot så många psykiskt utvecklingsstörda som man borde och att personer med gravare handikapp av annat slag också har svårt att få sysselsättning i stiftelsens verksamhet. De av regeringen föreslagna åtgärderna, som innefattar minskat driftsbidrag till Stiftelsen Samhällsföretag, är ägnade att ytterligare försvåra för de handikappade att få den möjlighet till hjälp som ett arbete i grunden innebär. Många har här talat varmt om betydelsen av att människor har ett arbete, vad det betyder i stimulans, för hälsan osv. Inte minst lyssnade jag med intresse till Alf Wennerfors. Men det förvånar mig att han i samma andetag förordar ett förslag som ytterligare skulle minska Stiftelsen Samhällsföretags möjligheter att ägna uppmärksamhet just åt de verkligt gravt handikappade utan att behöva stirra på anslagen. Enligt vår grundsyn är detta en nära nog cynisk linje, och vi motsätter oss bestämt densamma, genom att yrka avslag på regeringens och utskottets förslag. Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till vpk-motionerna.
Herr talman! Situationen på arbetsmarknaden inger oro. Antalet arbetslösa uppgick under oktober månad till 133 000. Så hög har inte arbetslösheten varit i vårt land någon månad sedan i januari 1972, alltså för nästan tio år sedan. Andelen arbetslösa av befolkningen i arbetsför ålder uppgick i oktober i år till 3,1 96, vilket ligger i nivå med vad vi upplevde vissa månader under åren 1971, 1972 och 1973. Det som bekymrar allra mest är att antalet arbetslösa ungdomar har ökat kraftigt. I oktober månad var över 60 000 ungdomar utan arbete, vilket är mer än 20 000 fler än samma månad förra året. På varselsidan har situationen försämrats. Under den senaste tremånadersperioden har 15700 personer varslats om uppsägning, 4300 om permittering och 9 200 om förkortad arbetsvecka. Antalet lediga platser har minskat betydligt. Knappt 17 000 lediga platser kvarstod vid månadsskiftet oktober-november i år. Det är alltså en mörk bild som vi måste teckna av situationen ute på arbetsmarknaden i dag. Vi får inte glömma att bakom alla siffror finns enskilda människor som förlorat eller riskerar att förlora sitt arbete med alla de konsekvenser det kan få. Samtidigt som vi självfallet känner oss oroade över den internationella lågkonjunkturens konsekvenser på arbetsmarknaden i vårt land måste vi konstatera att vi i ett internationellt perspektiv har klarat oss förhållandevis väl. Låt mig erinra om att arbetslösheten i exempelvis USA och en del västeuropeiska industriländer som Västtyskland, Storbritannien och Frankrike, är väsentligt högre än i vårt land — två, tre och t.o.m. fyra gånger så hög. Nu finns det emellertid hopp om att konjunkturen kommer att förbättras. Vi kan dock inte räkna med någon större effekt på arbetsmarknaden förrän ganska långt in på nästa år. Som framgår av finansutskottets betänkande har vi problem med lågkonjunkturen och ett stort budgetunderskott. Problem finns också med obalans i handeln med utlandet — även om det skett en mycket god förbättring den senaste tiden. Regeringen har mot den här bakgrunden sett det som den viktigaste uppgiften att vidta åtgärder som bidrar till att rätta till de långsiktiga balansproblemen i ekonomin. Som tidigare nämnts här i debatten lade regeringen i mitten av september fram ett ekonomiskt program för att stärka näringslivets konkurrenskraft och hålla sysselsättningen på en hög nivå. Programmet innebar bl.a. devalvering av den svenska kronan och förslag om sänkning av mervärdeskatten. På det arbetsmarknadspolitiska området anvisades med stöd av finansfullmakten 400 milj.kr. till beredskapsarbeten och 200 milj.kr. till vissa byggnadsinvesteringar. Dessutom öppnades möjlighet för industriföretag att få byggnadsinvesteringar utförda som beredskapsarbeten. På andra områden föreslogs stimulansåtgärder för att höja aktiviteten i ekonomin: extra avdrag för byggnadsoch maskininveste ringar, åtgärder för att stimulera skogsavverkning, bidrag till ombyggnad av flerfamiljshus, ändrade regler för bostadsfinansieringen och kombination av u-hjälp med exportkreditfinansiering. Sedan regeringen lade fram de redovisade förslagen har ytterligare en faktor tillkommit som påverkar bedömningen av sysselsättningen framöver, nämligen en diskontosänkning. Låt mig i det här sammanhanget även peka på betydelsen av regeringens aviserade förslag om ändring i anställningsskyddslagen, som kommer att innebära att det blir möjligt med provanställning och anställning för arbetstoppar upp till sex månader. De föreslagna förändringarna räknar man med skall kunna träda i kraft den 1 april nästa år. Jag är övertygad om att de grepp som regeringen tagit kommer att ge positiva effekter på arbetsmarknaden. Åtgärderna kommer emellertid troligtvis att ge full effekt först efter en tid. Som jag tidigare nämnt får vi räkna med att den väntade konjunkturuppgången inte i någon större utstäckning påverkar sysselsättningen förrän en bra bit in på 1982. Arbetsmarknadsutskottet känner mot denna bakgrund oro när det gäller arbetslöshetens utveckling under den kommande vintern och våren. När riksdagen i våras bedömde behovet av insatser för det närmaste året ansåg man sig kunna godta den nivå som regeringen då förordade i kompletteringspropositionen. Arbetsmarknadsutskottet förutsåg emellertid att det kunde bli aktuellt med ytterligare insatser sedan läget lättare kunde överblickas och hänvisade till att regeringen snabbt kunde föranstalta härom med stöd av sin finansfullmakt. I det sammanhanget beslutades om ytterligare 1500 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av offentliga investeringar. Dessutom beslutade regeringen, som jag tidigare nämnt, för några veckor sedan om ytterligare 600 milj.kr. till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 200 milj.kr. till tidigarelagda statliga investeringar. Det innebär att regeringen trots det ytterst ansträngda budgetläget hittills i år har anvisat 6 600 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 3 200 milj.kr. för beredskapsarbeten, 2 800 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning och 600 milj.kr. för tidigareläggning av byggen. Arbetsmarknadsstyrelsen har därigenom fått medel för beredskapsarbeten, som bör räcka för att sysselsätta 30 000-40 000 personer i vinter, vilket är fler än under föregående vinter. Medlen för arbetsmarknadsutbildning beräknas av arbetsmarknadsdepartementet räcka för ca 50 000 elever i vinter, vilket är ca 10 000 fler än under förra vintern. Mot denna bakgrund ekar det litet ihåligt när Anna-Greta Leijon säger att man väljer arbetslöshet före arbetsmarknadspolitiska insatser. I övrigt berömde Anna-Greta Leijon regeringspartierna för att de hade lyssnat och för att de kunnat bli överens med socialdemokraterna på några punkter. Jag kan då turnera det och säga att ett motsvarande omdöme får gälla den socialdemokratiska oppositionen, med tillägget att det hade varit en fördel om man på socialdemokratiskt håll hade lyssnat mera på oss. Det kunde rent av ha blivit en bättre politik då. Jag vill instämma i vad Anna-Greta Leijon sade i slutet av sitt första anförande. Hon sade ungefär så här: Vi värnar om den svenska arbetsmarknadspolitiken. Förmodligen var det ett ofrivilligt erkännande åt regeringen. Anna-Greta Leijon tänkte väl också på parterna på arbetsmarknaden och även på den socialdemokratiska oppositionen. Men jag tror att det hos de flesta i den här kammaren ändå finns en betydande värdegemenskap när det gäller just de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Det har tidigare riksdagsbeslut gett mycket klara vittnesbörd om. F. n. pågår överväganden inom regeringens kansli med anledning av bl.a. en skrivelse från arbetsmarknadsstyrelsen. Vi inom utskottsmajoriteten i arbetsmarknadsutskottet utgår från att dessa överväganden innefattar ytterligare insatser när det gäller sysselsättningsskapande åtgärder för i första hand ungdomar. Även frågan om medel för omställningsbidraget bör enligt vår mening tas upp till prövning av regeringen. Vi pekar på att regeringen har möjlighet att anvisa medel med hjälp av sin finansfullmakt. Utskottet föreslår också att regeringen får möjlighet att under resten av budgetåret tillämpa ett högre bidrag än 20 kr. i timmen till industriföretag som väljer att utbilda anställda i stället för att permittera. Denna möjlighet bör utnyttjas i branscher med omfattande sysselsättningsproblem som bedöms vara övergående. En förutsättning för ett högre stödbelopp är att utbildningen är yrkesinriktad. Utskottet framhåller att förslaget inte bör medföra några egentliga merkostnader, då alternativet till utbildningsstöd är arbetslöshetsersättning, som ofta torde ställa sig mer kostsam för samhället. Skolan har sedan ett par år tillbaka ett ökat ansvar för främjandet av ungdomars utbildning i gymnasieskolan. Nya utbildningsformer har tillkommit i form av inbyggd utbildning, introduktionsprogram och yrkesintroduktion. Till detta kommer en ökad satsning på lärlingsutbildning. Som en följd av de nya utbildningsmöjligheterna har de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för 16-17-åringarna kunnat starkt begränsas. I allmänhet har 16-åringarna kunnat beredas utbildning eller yrkesintroduktion genom skolans eller arbetsförmedlingens försorg. Detta upplever jag som en stor framgång, särskilt stor därför att den så häftigt och energiskt fördömdes och motarbetades av socialdemokraterna när beslutet fattades här i riksdagen. På det arbetsmarknadspolitiska området har på senare tid en rad åtgärder vidtagits eller planerats för att främja ungdomars möjligheter till utbildning eller arbete. Här kan nämnas att 18-19-åringar fr.o.m. den 1 juli i år kan ifrågakomma för arbetsmarknadsutbildning. Möjligheten att ordna beredskapsarbeten för ungdomar i åldrarna 18-25 år hos stat och kommun har vidare utökats. Dessutom har möjligheten att ordna beredskapsarbeten i enskilda företag återinförts med 75 96 statsbidrag. Slutligen kan nämnas att fr.o.m. den 1 juli 1981 får arbetsgivare inom industrin som anställer ungdomar i åldrarna 18-20 år, vilka varit arbetslösa mer än fem månader, ett särskilt rekryteringsbidrag om 40 96 av lönekostnaden. Som tidigare nämnts föreslås även förändringar i anställningsskyddslagen med syfte att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten slår fast att ungdomarnas situation är en första rangens fråga vid regeringens pågående överväganden om ytterligare insatser på det arbetsmarknadspolitiska fältet. I sammanhanget betonar vi dessutom det ansvar för utvecklingen som arbetsmarknadens parter har. Herr talman! Jag vill med dessa ord ha sagt att utskottsmajoriteten känner tillförsikt inför utvecklingen på arbetsmarknaden på längre sikt. På grund av regeringens kraftfulla agerande och en förbättring av den internationella konjunkturen kommer utvecklingen, det är i varje fall min övertygelse, att vända. För den kommande vintern och våren tror vi emellertid att förstärkta arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir nödvändiga. Jag har förståelse för att man inom regeringens kansli behöver viss tid för överväganden när det gäller ytterligare insatser, och det är ganska rimligt med ett rådrum, någonting som begärdes inte minst under den socialdemokratiska regeringstiden. En så rutinerad och säker man som Gunnar Sträng återkom ofta till rådrumstanken i de arbetsmarknadspolitiska debatterna här i kammaren. Jag vill emellertid här passa på tillfället att säga till regeringen att det finns anledning att handla så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Särskilt tänker jag på de arbetslösa ungdomarna, som inför vintern måste få chansen till antingen arbete eller någon form av utbildning. I det åtgärdspaket som regeringen lade fram i september ingick också förslag till besparingar inom den offentliga sektorn. I vårt betänkande behandlar vi förslag till besparingar inom arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Inom arbetsmarknadspolitiken godtar utskottet regeringens förslag när det gäller slopande av detaljplaneringsbidrag och minskat bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. Helårseffekten av dessa förslag har regeringen beräknat till 116 milj.kr. Vi betonar dock att besparingen inom Samhällsföretag inte får göras på sådant sätt att den går ut över målet för företagets verksamhet, dvs. att bereda de handikappade avlönat arbete. Jag är glad för den stora enighet som finns om detta regeringens förslag och om detta utskottets särskilda yttrande. När det gäller ett förslag om ändrade grunder för anställning med lönebidrag har utskottet inte velat gå så långt som regeringen. Vi förordar att den nuvarande möjligheten att bevilja lönebidrag för sådana personer som har varit anställda hos arbetsgivaren längre tid än fyra år bör bestå inom den enskilda sektorn. Frågan om en framtida avveckling av sådana förlängda bidrag bör övervägas ytterligare. Utskottet ställer sig även bakom regeringens förslag om ändrade regler för avskrivningslån och lokaliseringslån, vilket uppges medföra en besparing på ca 300 milj.kr. per år vid fullt genomslag. På en punkt, stöd till marknadsföring och produktutveckling, föreslår utskottet att frågan inte skall avgöras nu utan övervägas ytterligare i samband med beredningen av en till våren aviserad regionalpolitisk proposition. Herr talman! Det är självfallet på det sättet att vi helst hade sett att några besparingar inte skulle behöva sättas in på de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska områdena, i synnerhet i rådande arbetsmarknadsläge. Vi anser emellertid att de föreslagna besparingarna är utformade på ett sådant sätt att de inte skall behöva få några negativa konsekvenser för sysselsättningen. Utskottet har, bl.a. genom sina ställningstaganden rörande Samhällsföretag och lönebidraget, velat markera att de handikappades möjligheter till arbete inte får försämras. Inom regionalpolitiken har vi kunnat konstatera att de sämst ställda kommunerna inte skall behöva få försämrade möjligheter till regionalpolitiskt stöd. Slutligen är det främsta syftet med de föreslagna besparingarna att få balans i samhällsekonomin, vilket på lång sikt bör öka möjligheterna för en positiv utveckling i bl.a. glesbygden. Vad som saknas i dag är inte medel för regionalpolitiska insatser utan ofta objekt att satsa medel i.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
Herr talman! Jag noterar att arbetsmarknadsutskottets ordförande här bekräftar att det finns en oro för den växande ungdomsarbetslösheten. Jag vill emellertid påminna om att man inte får dröja med ekonomiska insatser — här finns det ett planeringsmoment som är nödvändigt. Elver Jonsson var själv inne på det. Han sade att det inte är pengar det hänger på utan planeringen av jobben. Det 200 miljoner som i höstas anslogs för att bereda möjlighet att frisläppa statliga byggnadsarbeten har i stor utsträckning frusit inne på grund av bristande planering. Det bekräftas av länsarbetsnämnderna. Därför är det angeläget att de åtgärder som vidtas sätts in i god tid, så att de kan få effekt. Man kan inte bara ständigt och jämt skjuta på dem — då riskerar man att effekten av en eventuell framtida satsning uteblir. Jag skulle därför i det här debattinlägget vilja understryka att det är angeläget med en påtryckning på regeringen att man snarast går i författning om att vidta åtgärder för att tillförsäkra länsarbetsnämnderna medel att snabbt bekämpa och nedkämpa ungdomsarbetslösheten.
Herr talman! Jag vet inte om arbetsmarknadsminister Eliasson förra fredagen förtog sig på att vara inne i kammaren. Det är beklagligt, tycker jag, att han inte fanns här när hans partikamrat Elver Jonsson nu — låt vara att det skedde i hovsamma ordalag — gjorde klart att han delar uppfattningen att de nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatserna är för små. Det hade varit bra om Ingemar Eliasson och andra företrädare för den borgerliga regeringen hade lyssnat till det anförandet. Låt mig också säga att jag tycker att Elver Jonsson borde ha sagt det här redan våras. Jag tycker också att Elver Jonsson i utskottet inte borde ha nöjt sig med en skrivning om att han förutsätter att regeringen senare kommer att vidta åtgärder utan även borde ha använt den makt att besluta som han ju faktiskt har till att ta fram pengarna. Regeringen har redan haft tillräckligt med rådrum i den här frågan. Medan frågorna bereds i regeringens kansli ökar arbetslösheten. Den har inte tidigare varit så hög under hela efterkrigstiden. Problemen för ungdomarna är de riktigt stora, men arbetsmarknaden i övrigt håller också på att allvarligt försvagas. Elver Jonsson och många andra borgerliga ledamöter talar om de positiva effekter som regeringens ekonomiska program kommer att få. I det pressmeddelande som regeringen utfärdade om devalveringen och de andra åtgärderna sade man att devalveringen skulle ge som effekt 40 000 nya jobb inom industrin. Vad som har hänt sedan i augusti, då devalveringen genomfördes, är att antalet jobb i industrin har minskat med 49 000. Det blir alltså ett väldigt arbete att ta sig upp till de + 40 000 som man tidigare talade om. Det här är ett av många bevis på att det inte går att lita på att vi klarar en bra utveckling på den reguljära arbetsmarknaden. Tvärtom kommer problemen där att bli stora. För att hindra den öppna arbetslösheten att växa finns då inget annat att göra än att sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och det brådskar, Elver Jonsson! Vi behöver få pengarna snabbt.
Herr talman! Jag kan säga till både Sven Henricsson och Anna-Greta Leijon att när det gäller analysen av läget är samstämmigheten utomordentligt stor— det visar också de senaste inläggen i denna debatt. Detsamma gäller den oro som vi inom alla partier känner för de ungdomar som saknar arbete. Vi har heller aldrig varit beredda att acceptera arbetslösheten som ett medel i den ekonomiska politiken, men långsiktigt måste det till en balanserad ekonomi för att klara en hög sysselsättning. När Anna-Greta Leijon påstår att regeringen har varit senfärdig med att vidta åtgärder och att det inte har gjorts någonting kan det ändå inte få stå oemotsagt. För visst har det hänt mycket. Om man jämför de arbetsmarknadspolitiska insatser som har gjorts under de år då folkpartiet har varit i regeringsställning med vad som hände under första delen av 1970-talet, då Anna-Greta Leijon och hennes partikamrater stod i ansvarsställning, finner man att det har satsats långt mer under de senare åren. Antalet människor i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning har ökat betydligt. Och ännu har taket inte nåtts. Det finns fortfarande kapacitet att utnyttja både när det gäller beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Det är därför inte aktuellt för dagen med något medelstillskott, men det bör komma under det svåra kvartal som jag tror väntar oss efter nyår, dvs. i den svacka som man kan förutse uppstår fram till dess att regeringens ekonomiskpolitiska insatser ger tillräckligt positiva utslag i en ökad sysselsättning. Vi har också varit överens om i diskussionen inom utskottet och på annat håll att det kommer att dröja en tid innan den starkaste effekten visar sig. Därför behövs det insatser under en övergångstid, och vi har från utskottets sida inte tvekat att framföra det budskapet. Det kan inte vara fel att regeringen får ett litet rådrum. Det är inte bara arbetsmarknadsverkets skrivning som man har att bedöma utan man måste också beakta effekterna av de egna insatserna och av situationer som kan påverka läget. Tag lärdom av vad tidigare regeringar har sagt: Det behövs ett visst rådrum.
Herr talman! Det är alldeles rätt som Elver Jonsson säger att tidigare borgerliga regeringar har satsat mycket pengar på arbetsmarknadspolitiken. Antalet människor i beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning och annat var åren 1978-1979 mycket högt. Och jag förstår uppriktigt sagt inte varför man från borgerligt håll, nu när påfrestningen på arbetsmarknaden är så mycket större än då, inte för samma politik som man gjorde för ett par år sedan. Skulle man när det gäller ungdomarna föra samma politik som på hösten 1978, skulle vi faktiskt ha 15 000 färre arbetslösa ungdomari det här landet än vi har nu. Men regeringen och de borgerliga partierna i riksdagen är på väg att överge den svenska arbetsmarknadspolitiken. Den värdegemenskap som Elver Jonsson talade om förut håller man på att mäla sig ur. Ingen regering har förut, på det sätt som man gör nu, vägrat att lyssna på upprepade framställningar från arbetsmarknadsstyrelsen med begäran om pengar. Vi hade den här diskussionen i våras, Elver Jonsson. Det skilde oss 1,5 miljarder kronor i satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är ett långt rådrum regeringen haft på sig sedan vi diskuterade frågan i våras, och under den tiden har antalet arbetslösa fortsatt att öka. Om man tar på sig ytterligare tid för rådrum, kommer det att bli precis likadant, och det inser Elver Jonsson. Arbetslösheten fortsätter att öka. Vi har inte råd med en förlorad ungdomsgeneration. Därför är det bråttom att regeringen tar fram de pengar som behövs. Det är redan så sent att många kommer att vara arbetslösa, men man kan bromsa utvecklingen. Man kan göra den mildare än den annars skulle bli. Men då får inte Elver Jonsson och hans kamrater ge regeringen ett långt rådrum. Elver Jonsson sade att vi var eniga i mycket, att vi var eniga i analys och bedömningar. Men, Elver Jonsson, det som skiljer oss åt är att du representerar dem som har den politiska makten, den majoritet här i kammaren som med en rösts övervikt bestämmer vad som händer. Det är på er det beror om arbetslösheten kommer att vara onödigt hög. Ni skulle med att föra den politik som ni själva förde för ett par år sedan kunna minska ungdomsarbetslösheten. Gör det — vänta inte längre!
Herr talman! Jag skall bara korrigera de överdrifter som Anna-Greta Leijon gjorde sig skyldig till, kanske i brist på ett och annat sakligt argument för att ge repliken ett fullgott innehåll. Regeringen har inte vägrat arbetsmarknadsverket pengar för att kunna göra insatser för de arbetslösa. Man har givit mer än någonsin. Som jag sade förut, har 6,6 miljarder kronor ställts till förfogande. Det går då inte att hävda att man har vägrat att vara med och hjälpa till! Det är heller inte riktigt att påstå att den förda arbetsmarknadspolitiken är ett uttryck för att man är beredd att överge vad Anna-Greta Leijon kallar för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Den är ganska exakt sådan som den har varit under hela 1970-talet. Vi har gått upp emot 3 procents arbetslöshet när vi har haft svåra konjunkturer, och vi har gått ner ett stycke under 2 96 när läget har varit gott. Så var det på socialdemokraternas tid och så har det varit under de regeringar vi har haft efter de socialistiska. Därför är påståendet felaktigt och måste vänligt men ändå mycket bestämt tillbakavisas. Jag har förhoppningen och tilliten till att regeringen skall lyssna inte bara till utskottsmajoriteten utan också till den socialdemokratiska oppositionen, som har uttryckt sin oro. Det är ingen nonchalans mot Anna-Greta Leijon eller socialdemokratin att inte utskottet omedelbart går med på ett visst anslag. Vi har ställt upp bakom tanken att här måste göras särskilda insatser för dem som har det svårast, och det är framför allt de stora ungdomsgrupperna. Men vi har också pekat på att en hel del har gjorts. En del är under övervägande, och det finns viss ledig kapacitet som först måste tas i anspråk innan man späder på med ytterligare medel.

Herr talman! Trots den besvärande lågkonjunkturen har vi aldrig haft så många människor i sysselsättning som i år. Antalet sysselsatta i landet har mellan tredje kvartalet 1976 och tredje kvartalet 1981 ökat med ca 170 000 personer. Detta vittnar om att det har varit en huvuduppgift för de icke-socialistiska regeringarna att aktivt arbeta för att hålla sysselsättningen på en hög nivå. Ambitionen är självfallet densamma för den nu sittande mittenregeringen. De förslag som regeringen presenterat betyder åtgärder som skall skapa ökade sysselsättningsmöjligheter. Devalveringen av kronan innebär en förbättrad konkurrenskraft för den svenska industrin, som bör leda till en ökad efterfrågan på svenska produkter. De samlade åtgärderna från regeringens sida kommer att bidraga till att stärka näringslivets möjligheter att öka sysselsättningen och därmed skapa förutsättningar för en bättre balans i samhällsekonomin. Givetvis har näringslivet ett stort ansvar för att öka sysselsättningen och därigenom få del av de stimulansåtgärder som riksdag och regering har fattat beslut om. Från företagarhåll har framförts kritik mot den nuvarande utformningen av anställningsskyddslagen. Regeringen föreslår riksdagen den här veckan en lagändring som bl.a. innebär möjlighet till provanställning upp till sex månader. Jag utgår ifrån att företagarorganisationerna nu aktivt arbetar för att nå det antal nya arbetstillfällen som man pekade på som möjligt, om en förändring av anställningsskyddslagen kunde förverkligas. Jag vill samtidigt betona att denna ändring i anställningsskyddslagen icke får missbrukas utan måste användas på avsett sätt, alltså för att skapa varaktiga arbetstillfällen. Den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden inger naturligtvis oro. Antalet arbetslösa uppgår — det har nämnts här tidigare — till 133 000 i den senaste mätningen, och av dessa är 61 000 under 25 år. Man får gå tillbaka till början av 1970-talet för att finna arbetslöshetssiffror som ligger på samma nivå som dagens. Antalet lediga platser fortsätter att sjunka och uppgick i oktober månad till endast 16 800. Självfallet skall vi som politiker inte stillasittande acceptera dagslägets dystra siffror när det gäller antalet arbetslösa — inte minst situationen för de yngsta. Det är mot denna bakgrund man skall se utskottets uttalande om nödvändigheten av att regeringen vidtager åtgärder för att tillskjuta ytterligare medel för beredskapsarbeten med anledning av AMS skrivelse den 16 oktober. Jag är övertygad om att regeringen kommer att handla enligt utskottets intentioner. Dessa medel måste i första hand komma de arbetslösa ungdomarna till del. Socialdemokraterna har i sin huvudreservation krävt ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser i enlighet med skrivelsen från AMS. Ett annat krav som socialdemokraterna har aktualiserat är en höjning av timpenningen från 20 till 35 kr. för de företag som väljer att utbilda personal i stället för att permittera. Utskottsmajoriteten har stannat för en lösning som innebär en fullmakt till regeringen att utge ett högre belopp per timme än de 20 kr. som f. n. gäller, under förutsättning att utbildningen är yrkesinriktad. Därmed har utskottet i stor utsträckning tillmötesgått det socialdemokratiska förslaget i partimotionen. Den som studerar den mycket omfattande partimotionen från moderata samlingspartiet kan konstatera att man knappast alls har berört problemen på arbetsmarknaden och sysselsättningsmöjligheterna för ungdomar. Det enda som poängteras är nödvändigheten av en ökad rörlighet på arbetsmarknaden för att uppnå en snabbare ekonomisk tillväxt. Några synpunkter på de sociala problem som kan uppstå vid arbetslöshet har man att döma av innehållet i partimotionen tydligen inte i moderata samlingspartiet. Vidare är man kritisk till regeringens beslut om tidigareläggning av viss offentlig byggnation. Motiveringen är att arbetskraften skulle bindas till projekt som därmed motverkade en erforderlig strukturomvandling. Jag delar inte detta synsätt. Det är angeläget med en tidigareläggning av nödvändiga offentliga investeringar för att därmed skapa sysselsättningsmöjligheter för olika grupper i samhället. Det är viktigt i dagens arbetsmarknadsläge. När man bedömer sysselsättningsläget i vårt land och utvecklingen framöver, kan man inte undgå att göra vissa jämförelser med andra länder i Västeuropa. Det är naturligt med tanke på att hela västvärlden befinner sig i en djupgående och långvarig lågkonjunktur. Sverige, som är i stort behov av att exportera, är därför beroende av förhållandena i övriga europeiska industriländer. I detta sammanhang finns det anledning att fastslå att vi i Sverige har lyckats klara sysselsättningen på ett avsevärt bättre sätt med den av de ickesocialistiska regeringarna förda politiken jämfört med övriga europeiska industriländer. Det socialdemokratiskt styrda Danmark har exempelvis en arbetslöshet på drygt 8 26, och det konservativt styrda England har en rekordhög arbetslöshet på drygt 11 96. Detta visar att skilda länder oavsett ideologi och politik inte har klarat sysselsättningen bättre än vad vi i Sverige har gjort. Det besparingsförslag som arbetsmarknadsministern har lagt fram har vi kunnat ställa oss bakom utom på en punkt, nämligen vad gäller frågan om anställning med lönebidrag. Utskottet har i stället ansett att möjligheten att utge förlängt lönebidrag t. v. bör finnas kvar på den enskilda sektorn. Ett borttagande skulle innebära stor risk för att många handikappade mister sina anställningar. Däremot har vi ansett att landsting och kommuner kan överta kostnaderna efter fyra år. När det gäller besparingar inom Samhällsföretag har vi accepterat en minskning av riskbidragsprocenten till 129 70 men klart betonat att det inte får göras avkall på målet för verksamheten, nämligen att bereda handikappade avlönat arbete. Den ytterligare sänkning som moderata samlingspartiet har föreslagit har vi inte kunnat ställa oss bakom, eftersom det med mycket stor säkerhet skulle innebära att det inte går att uppnå det mål som riksdagen tidigare har uppsatt. Arbetsmarknadsministern har också föreslagit att detaljplaneringsbidraget skall slopas. Vår uppfattning är att detta inte innebär något negativt, eftersom hela 98 26 av den aktuella objektreserven avser statliga och kommunala objekt. De besparingsförslag som moderata samlingspartiet har framfört har vi inte kunnat ställa oss bakom. Ett genomförande av dessa åtgärder skulle enligt vår uppfattning leda till uppenbar risk för en ökad arbetslöshet, och åtgärderna skulle stå i motsatsförhållande till regeringens ambitioner att klara sysselsättningen på en fortsatt hög nivå. Slutligen, herr talman, vill jag understryka den oro som utskottet har givit uttryck för när det gäller situationen på arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att ytterligare snabba åtgärder vidtas för att underlätta situationen för de arbetslösa. Att inte ha arbete innebär både ekonomiska och sociala påfrestningar för den enskilde. För en ung människa är det många gånger förödande att stå utan sysselsättning. De resurser som satsas på att ge arbete och utbildning åt alla är alltså mycket goda framtidsinvesteringar. Det är en gemensam uppgift för oss politiker, arbetsgivare och fackliga organisationer att på olika sätt arbeta i den riktningen. Med det anförda får jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande på samtliga punkter.
Herr talman! Flera av de saker som Arne Fransson var inne på kommer att tas upp av andra socialdemokratiska talare. Jag går därför inte närmare in på dem. Det gäller t.ex. frågan om provanställning, som jag också tidigare tog upp. Jag menade att man på borgerligt håll ägnar sig åt drömmar, om man tror att provanställningar skall leda till att vi klarar av ungdomsarbetslösheten. Det vore bättre att man i stället för sådana drömmar tog fram pengar, så att vi kunde börja med aktiv arbetsmarknadspolitik av en annan omfattning än den man från regeringens sida tydligen är beredd att driva. Arne Fransson gjorde vidare en del internationella jämförelser och tog siffror från bl.a. England och Danmark. Han sammanfattade: Vilken politisk ideologi som än får råda kan man inte bemästra arbetslöshetsproblemen bättre än vad vi kan göra. Arne Fransson glömde då det socialdemokratiskt styrda Österrike. Där har man faktiskt en arbetslöshet på 2,4 Jo, och inflationen är 6,4 26. Österrike är ett socialdemokratiskt styrt land. Men de internationella jämförelserna är — det håller jag med Arne Fransson om - viktiga för oss att göra, framför allt på det sättet att de kan lära oss att undvika misstag som görs i andra länder. Vi kan se, både i Danmark och i England och på många andra ställen, vart åtstramningspolitik leder. Tyvärr drar inte vare sig Arne Fransson eller andra borgerliga företrädare slutsatsen att man här i Sverige borde slå in på en annan ekonomisk politik än den som regeringen för. Man borde kunna dra den slutsatsen av de skräckexempel som vi kan se runt om i Europa. Arne Fransson liksom andra talar mycket om vad som hände i början på 1970-talet. Låt mig konstatera att arbetslösheten är högre nu än den var då. Låt mig också konstatera att Arne Fransson hade fel i det han sade i början av sitt inlägg. Han påstod då att sysselsättningen nu är högre än den har varit tidigare, men det är faktiskt fel. Sysselsättningen minskar. Det är ett av många tecken på att arbetsmarknaden nu är mycket svag. Vi kan inte räkna med att de åtgärder av allmänt ekonomiskt slag som regeringen har föreslagit kommer att förbättra detta läge. Det enda som just nu, i det akuta läget, kan hjälpa oss är att vi satsar på hederlig svensk arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! Jag beklagar att inte Anna-Greta Leijon lyssnade på inledningen av mitt huvudanförande. Jag jämförde nämligen siffror från tredje kvartalet 1976 och tredje kvartalet 1981. Och det har otvetydigt skett en ökning med 170 000 personer. Jag är emellertid medveten om att siffran för den senaste månaden har gått ned. Man skall självfallet inte leva i drömmar, och jag gör verkligen inte det. Jag tror inte heller att en ändring i lagen om anställningstrygghet skulle lösa ungdomsarbetslösheten i sin helhet. Men jag tror att det är viktigt och angeläget att vi gör denna förändring. Det är också viktigt att vi påminner företagarorganisationerna om deras ansvar att nu, när denna möjlighet kommer att finnas, se till att företagen på ett helt annat sätt än tidigare anställer ungdomar. Det bör vara en gemensam uppgift för oss att se till att så blir fallet. Anna-Greta Leijon nämnde Österrike som ett exempel. Det är intressant även ur den synpunkten att man där har en helt annan inställning, både från arbetsgivare och från fackliga organisationer, när det gäller möjligheterna till lärlingsutbildning. Jag tror att vi i Sverige faktiskt bör ta fasta på de möjligheter i detta avseende som finns i Österrike. Vi bör alla göra en insats för att i Sverige få till stånd en annan inställning till lärlingsutbildning än den som i dag råder. Därmed tror jag att vi kan bidra till att lösa en del av de problem som onekligen finns på arbetsmarknaden i dag, inte minst för ungdomarna. Den ekonomiska politik som regeringen har drivit under de senaste åren har ändå inneburit att vi har kunnat klara sysselsättningen på den höga nivå som den, i jämförelse med andra länder, i dag ligger på. Detta vittnar om att det har varit en god ekonomisk politik som har förts i detta land sedan 1976.
Herr talman! Vi tycker inte att det är en god ekonomisk politik som leder till att ungdomsarbetslösheten är den högsta vi har haft under hela efterkrigstiden. Den svenska arbetsmarknaden är f. n. i ett mycket allvarligt läge. Och alla bedömare, inom och utom regeringen, befarar att situationen kommer att bli ännu värre under vintern. Vi har mycket dystra framtidsutsikter. Det kräver åtgärder av regeringen. Situationen på arbetsmarknaden är den att industrisysselsättningen minskar. I augusti devalverade regeringen. Den gick då ut och sade: Detta kommer att leda till 40 000 nya jobb i industrin. Nu kan vi konstatera att industrisysselsättningen sedan devalveringen genomfördes har minskat med 49 000 anställda. Det skulle faktiskt, Arne Fransson, behövas mycket kraftfullare insatser än dem som man från den borgerliga regeringen nu föreslår för att klara av dessa problem.

Det skulle, som jag sade tidigare, vara möjligt om regeringen och de borgerliga bara sträckte sig så långt som till den politik som man själv drev i den förra konjunkturnedgången i slutet av 1970-talet, dvs. att minska ungdomsarbetslösheten med 15 000 personer. Det skulle vara en bra början. Men inte ens så långt sträcker man sig. Det får vara slut med att vänta och bereda ärenden i regeringskansliet — besluten behövs nu och här.

Som Elver Jonsson tidigare har framfört i den här debatten, har man från regeringens sida ställt betydande medel till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande för olika insatser för att underlätta möjligheterna för både unga och äldre. Vi torde också vara överens om att det på sikt naturligtvis är angeläget att man förbättrar möjligheterna för den svenska industrin att finna avsättning för sina produkter. Och de åtgärder som regeringen har vidtagit är ju ett led i den riktningen att de skall skapa ökade möjligheter att finna avsättning av svenska produkter och därmed öka möjligheterna för sysselsättningen i vårt land. Att detta kommer att ta en viss tid är naturligt, och det är detta som gör att vi från utskottsmajoritetens sida har sett det angeläget att poängtera vikten av att åtgärder bör vidtas snabbt från regeringens sida för att ställa ytterligare arbetsmarknadspolitiska medel till förfogande. Ungdomsarbetslösheten är hög, det är helt riktigt. Men om man ser till det totala antalet arbetslösa, måste man göra en jämförelse med antalet i början av 1970-talet. Då låg siffran på ungefär den nivå som den ligger i dag. De ytterligare möjligheter som finns när det gäller arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten, dvs. de platser som är lediga, bör utnyttjas. I avvaktan på att regeringen tar ställning till ytterligare medel är det viktigt att dessa möjligheter utnyttjas. Detta kommer säkerligen att leda till att ett rätt så stort antal ungdomar bereds möjligheter antingen till arbetsmarknadsutbildning eller till beredskapsarbeten, och med den påfyllning som regeringen sedan kommer att ge hoppas vi att vi skall kunna klara arbetslösheten på ett något så när tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag skall liksom den föregående talaren kommentera socialutskottets betänkande nr 10 som nu behandlas. I detta betänkande behandlar utskottet det socialdemokratiska förslaget om höjning av barnbidraget. Som Göran Karlsson sagt sammanhänger det med förslaget om sänkt mervärdeskatt. Det är det socialdemokratiska alternativet. Som utskottets majoritet säger kan vi inte både sänka momsen och höja barnbidragen. Med hänvisning till den debatt som förts tidigare yrkar jag därför bifall till utskottets förslag, som innebär avslag på den socialdemokratiska motionen. Jag håller inte med om den beskrivning av det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken som Göran Karlsson gav. Men jag tror att kammarens ledamöter ursäktar mig om jag inte återupprepar den debatt som förts tidigare i dag. Jag nöjer mig med att hänvisa till vad som framförts tidigare från vårt håll och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter ursäktar Gabriel Romanus för att han har den uppfattningen, men vi socialdemokrater anser att verkligheten är sådan som jag beskrev den.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg i korthet behandla de frågor som vi socialdemokrater tar upp i reservationerna 6 och 8, som är fogade till skatteutskottets betänkande och som berör ändrade procentsatser för insättning på skogskonto resp. skogsvårdsavgiften. Under senare år har vi vid åtskilliga tillfällen haft anledning att diskutera problemet med bristen i utbudet av virkesråvara. Vi har haft anledning att göra det då vi fått larmrapporter om att vår skogsindustri inte kunnat utnyttja sin produktionskapacitet på grund av virkesbrist och vi därvid kunnat konstatera miljardförluster i exportinkomster. Vi har haft anledning göra det då vi uppmärksammats på att sågverksoch massaindustrin runt om i landet varslat om permitteringar och driftinskränkningar på grund av virkesbrist och då vi har haft att ta ställning till nedläggningar av skogsindustrier, varvid osäkerheten om tillgång till virkesråvara varit ett tungt vägande skäl till nedläggning. Vi har vid alla dessa tillfällen varit eniga om att åtgärder måste vidtas för att förmå de passiva skogsägarna att börja avverka. Men tyvärr har enigheten inte varit lika stor när vi haft att ta ställning till vilka åtgärder som måste till för att klara denna målsättning. De borgerliga regeringarna har hyllat den principen att om vi bara ger skogsägarna ekonomiska stimulanser, ökar intresset för avverkning. Våren 1979 föreslogs ändringar i skogsbeskattningsreglerna, innebärande att skogsägarna fick betydande generella avdragsmöjligheter. I propositionen sades det visserligen att ändringarna av reglerna var av teknisk karaktär, men i debatten framhävdes att ändringarna också skulle få avverkningshöjande effekter. Någon sådan effekt har inte kunnat uppmätas. Samtidigt ändrades reglerna för företagsbeskattning, så att ytterligare möjligheter gavs till inkomstutjämning även för skogsägarna. Detta gav inte heller någon mätbar effekt på avverkningarna. Så fick vi förslaget om extra avdrag vid skogsuttag i syfte att stimulera de enskilda skogsägarna till ökade avverkningar. Fortfarande måste man fråga sig: Var finns effekten av den åtgärden? Våren 1980 behandlades ett nytt förslag till stimulansåtgärder. Det innebar vidgade möjligheter till avsättning på skogskonto. Syftet var än en gång att stimulera till ökade avverkningar. Nu har vi återigen ett förslag om utvidgade möjligheter till insättning på skogskonto. Förslaget innebär rätt till insättning av hela köpeskillingen för avverkningsrätten och till insättning av 75 90 av köpeskillingen för leveransvirke och värdet av egna uttag. Förslaget kommer från virkesförsörjningsutredningen, där de borgerliga ledamöterna föreslår denna ökade insättningsrätt. Jag har svårt att förstå att man med det här förslaget skall kunna förmå de hittills passiva skogsägarna att börja avverka. De har ju inte tidigare avverkat och har således rimligen betydande utrymmen för avsättningar enligt företagsbeskattningsoch skogskontoreglerna. Skogsägarna tillhör de få inkomstgrupper som har haft en god inkomstutveckling under senare år. Det är enligt vårt förmenande fel att vidta ytterligare åtgärder som ekonomiskt gynnar skogsägarna. De regler som finns för insättning på skogskonton räcker mer än väl till för att åstadkomma den inkomstutjämnande effekt som är syftet med skogskontona. I vår partimotion har vi föreslagit skogsvårdsåtgärder utöver regeringens förslag vilka dock i stort sett följer det förslag som en enig virkesförsörjningsutredning lagt fram. Det är obegripligt att inte regeringen i detta avseende följt virkesutredningens väl genomtänkta förslag i syfte att få fram mer virke ur skogen. Utredningens bedömning är att man för att få ett ökat råvaruuttag måste pröva samtliga de åtgärder som föreslagits. Vi har enligt vår uppfattning nu klara belägg för att ekonomiska stimulanser — som dessutom är fördelningspolitiskt oacceptabla — inte på långa vägar gett önskade effekter i form av ökat skogsuttag. Det borde därför vara naturligt att nu fullt ut satsa på de offensiva åtgärder som utredningen fullbordat. Regeringen har i sin proposition inte föreslagit någon finansiering av sina förslag till åtgärder inom skogsbruket. Det sägs bara att man avser att återkomma därtill.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

Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen skall jag nöja mig med att ge utskottsmajoritetens syn på en del av de reservationer som Stig Josefson inte hann beröra i förmiddags, när vi diskuterade skatteutskottets ställningstagande i de olika frågorna. Curt Boström har i sitt inlägg tagit upp förslagen till stimulansåtgärder för att öka virkesutbudet och motiverat de socialdemokratiska reservationerna 6 och 8. Jag vill Curt Boström bara säga att de stimulanser vi har i dag har visat sig otillräckliga, och vi är alla överens om att det är ytterst angeläget att försöka höja avverkningsvolymen. Utskottsmajoriteten har ansett att man, genom att ytterligare vidga uppskovsrätten enligt skogskontosystemet, kan få ett ökat virkesutbud. Det är därför vi tillstyrker propositionen och avstyrker socialdemokraternas reservationer. Låt mig sedan övergå till moderaternas reservation 4. I fem olika motioner - varav två från moderata företrädare, två från centern och en från folkpartiet — tar motionärerna upp frågan om en helt genomförd individuell beskattning. Det är gamla bekanta förslag som åter aktualiseras. I princip delar utskottet uppfattningen att man bör uppnå en helt individuell beskattning. Vi menar dock att man har anledning att avvakta resultatet av familjelagssakkunnigas överväganden, innan man tar ställning i denna fråga. Det lär inte dröja särskilt länge innan deras betänkande ligger på bordet. Det är enligt utskottets mening inte lämpligt att då starta nya utredningar och utvärderingar, som en del av motionärerna begär. I det förslag till skattereform som folkpartiet, centern och socialdemokraterna presenterat tar man f. ö. också bort en del sambeskattningseffekter av makars B-inkomster genom att medge att 5 000 kr. skall räknas som A-inkomst. I dag är motsvarande belopp 2 000 kr. ig En del av de problem med marginaleffekter som motionärerna talar om blir också mindre när skattereformen genomförs. Jag yrkar avslag på reservation 4 liksom på motionerna 878, 1158 och 1527. Avslag yrkas också på motionen av Bertil Jonasson om skattereduktion för den som anställer någon för vård av äldre anhörig och på Sven Johanssons motion om avdrag för kostnader för privat barntillsyn. I dessa fall gäller att anhörigvårdskommittén resp. familjepolitiska kommittén utreder frågorna. I proposition 30 föreslås en del ändringar i reglerna om folkpensionärernas beskattning. Det är fråga om att trappa av pensionärernas extra avdrag något snabbare och att tillämpa en tudelning av makars förmögenhet när det gäller att beräkna förmögenhetsinverkan på det extra avdraget. Det råder enighet i utskottet om den snabbare avtrappningen, men socialdemokraterna har i reservation 5 motsatt sig förslaget om tudelning. Man gör det med motiveringen att det bryter mot sambeskattningsprincipen och att regeln kan ge alltför stora förmåner åt pensionerade makar. Det exempel som anförs, nämligen att två pensionärsmakar kan äga förmögenhet upp till 500 000 kr. av viss sammansättning utan att det extra avdraget minskas, är i och för sig korrekt, om man nämligen har huvudförmögenheten som en skuldfri villa. Inom utskottsmajoriteten menar vi dock att det anförda är ett mycket extremt exempel. Pensionärsmakar med sådan förmögenhet har oftast inkomster i en omfattning som utesluter extra avdrag. Utskottet anser — och det gjorde också en enig utredning — att det är synnerligen otillfredsställande att båda makarnas extra avdrag avtrappas mot en och samma förmögenhet. Jag yrkar avslag på reservation 5. Vpk har i motion 1559 från förra riksmötet yrkat att en pensionär utöver grundpension och pensionstillskott också skall kunna ha en sidoinkomst på 1500 kr. utan att beskattas, och i motion 58 från innevarande riksmöte går vpk emot förslaget om en snabbare avtrappning av det extra avdraget. Utskottet menar liksom utredningen om pensionärernas skattelättnader att nu gällande regler för det extra avdraget ger skattelättnader i inkomstlägen som är jämförbara med eller t.o.m. högre än dem som många heltidsarbetande befinner sig i. Och det kan knappast anses befogat. Dessutom förskjuts den nivå då avtrappningen är slut allt högre upp i inkomstlägena i takt med att grundpension och pensionstillskott ökas. En skattefri sidoinkomst är utskottet inte heller berett att tillstyrka. Jag yrkar avslag på de båda vpk-motionerna. Slutligen några ord om socialdemokraternas reservation 9 om vinstkonto. Regeringens förslag om avsättning under 1982 till räntelösa vinstkonton i riksbanken har avstyrkts av utskottet sedan såväl moderater som socialdemokrater i motioner yrkat avslag på förslaget. Från folkpartiets och centerns sida anser vi att den föreslagna steriliseringen av vinster kunde ha haft god psykologisk inverkan på en kommande avtalsrörelse. Men i detta fall var det ju så, att Herodes och Pilatus blev vänner, och därmed föll förslaget. Socialdemokraterna vill i stället genom en tillfällig beskattning beröva framgångsrika företag de vinstökningar som överstiger 1981 års nivå med mer än 5 milj.kr. De motiverar sitt förslag med att det är nödvändigt att motverka uppkomsten av en vinstinflation som en följd av devalveringen. Vpk föreslår en skärpning av bolagsbeskattningen och en särskild omsättningsskatt på aktier. Skatteutskottet menar, liksom finansutskottet, att man inte har anledning att räkna med några större vinstökningar. Vinsterna kommer knappast att överstiga den nivå som medelgoda år uppvisade under 1970-talets första hälft. Rolf Wirtén nämnde tidigare i dag att nivån för i år ligger vid ca 10 96. Det finns därför ingen anledning att bifalla förslaget om extra vinstbeskattning. Utskottet vidhåller också sin avvisande hållning till vpk:s förslag om skärpt bolagsbeskattning och omsättningsskatt på aktier. Dessa förslag har avvisats av ett enigt skatteutskott vid flera tidigare tillfällen, och någon anledning att ändra ståndpunkt har utskottet inte funnit. Jag ber att få yrka avslag på reservation 9 och på vpk-motion 58. Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan i alla delar.
Herr talman! Tidigare föreslagna och genomförda utökningar av möjligheterna till avsättning på skogskonto har ju inte på något sätt medfört en ökning av avverkningarna. Därför är det för mig obegripligt att man fortsätter med sådana åtgärder i stället för att ta fasta på vad som har föreslagits av virkesförsörjningsutredningen. Enligt utredningens samstämmiga bedömning skulle det kunna bli en effekt i rätt riktning. Jag ser att Bo Lundgren rynkar på näsan — möjligen har han reserverat sig. Accepterar man regeringens förslag skulle en 75-procentig avsättning av likviden för leveransvirket kunna innebära att insättningen blir större än bruttovinsten vid avverkningen. Detta i sin tur kan innebära att en skogsägare som har andra inkomster från samma förvärvskälla skulle kunna undgå beskattning av den här inkomsten. Det kan rimligen inte vara skogskontots uppgift att åstadkomma sådana skattelindringar, och det har ingenting att göra med möjligheterna att öka råvaruuttaget.
Herr talman! Utskottets majoritet har gjort bedömningen att det bör kunna få en välgörande inverkan på skogsavverkningen. Beträffande detta att insatserna skulle vara fördelningspolitiskt oacceptabla vill jag bara säga att rätten att avsätta till skogskonto endast är en uppskovsrätt. Medel som inte tas i anspråk i skogsbruket inom angiven tid skall ju i vanlig ordning tas upp till beskattning senare. Mot den bakgrunden tycker jag knappast att det är befogat att säga att förslaget är fördelningspolitiskt utmanande. Låt oss hoppas att det ändå kommer fram en del skogsråvara på det här sättet.
Herr talman! Det hjälper inte, Wilhelm Gustafsson. Har man möjlighet till en 75-procentig avsättning, kommer detta i vissa fall att innebära att man därmed också slipper beskattning av andra inkomster från samma förvärvskälla. Det är, menar jag, fördelningspolitiskt oacceptabelt att man använder skogskontot till det. Att det skall vara inkomstutjämnande håller jag med om, men det måste finnas gränser för hur man skall kunna hantera en sådan inkomstutjämnande funktion.

Herr talman! Den exercis omkring det här förslaget och dess följder som Bo Lundgren nu tog upp har belysts mycket ingående tidigare i dag. Jag tror att det vid denna sena timme inte är särskilt meningsfullt att vi för samma diskussion med varandra. Men jag vill svara på den fråga som ställts, om det inte är korrekt att redovisa hela sanningen. Jo, det är det så långt man vet den. Vi vet ännu inte vilket betalningssätt som kommer att användas, och vi vet heller inte hur det betalningssätt man använder kommer att slå ut för folkhushållet i stort. Att reformen får betalas är självklart. Det finns ingen osynlig källa att ösa ur, utan vi får alla vara med och betala. Men — låt mig säga det — även moderaternas skatteförslag måste väl betalas. Det blir ju t.o.m. dyrare, för ni vill lägga brytpunkten högre. Det måste rimligtvis kosta ytterligare slantar, och då måste ni också redovisa att de pengarna skall komma någonstans ifrån, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. I det långa perspektivet håller jag gärna med om att marginalskattesänkningar kan ha en stimulans på tillväxten som kan ge en del av de pengar som fordras. Detta är vad jag skulle vilja svara på frågan som Bo Lundgren ställde till mig. Jag undrar om inte framtida historieforskare kommer att förvånas när de studerar den här marginalskattereformen. De kan notera att moderaterna energiskt har krävt en sådan reform, men när den äntligen skulle genomföras var de inte med — det kommer man nog att bli förvånad över.

Herr talman! Bo Lundgren säger att detta är en reform som inte blir en reform. Vi får väl ändå vänta litet grand innan vi gör en sådan bedömning. Vi måste försöka sätta reformen i sjön och se hur den verkar innan vi kan säga att den inte blir någon reform, det tror jag att vi bör hålla klart för oss. Så gäller det betalningen. Vi har alltid sagt att reformen måste totalfinansieras, och det betyder i själva verket att det är en skatteomläggning. Det tror jag också att moderaternas reform är, för inte heller ni lär hämta några pengar från någon okänd källa, utan ni får också vara vänliga och försöka totalfinansiera en skatteomläggning, om det skall bli någon. Vad som händer är att vi ändrar formen för uttaget, så att det blir ett mera arbetsbefrämjande system, och det är viktigt.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg här i kväll säga något om sambandet mellan den skattepolitik och växelkurspolitik som berörs i den proposition vi nu behandlar. Jag skall kortfattat belysa några verkningar av de alternativ som vi från socialdemokratiskt håll har fört fram. Vidare skall jag ta upp en fråga som hittills knappast alls har berörts i debatten, nämligen det förslag om en tillfällig vinstskatt som återfinns som en socialdemokratisk reservation iskatteutskottets betänkande. Jag kan emellertid inte avstå från att först säga några ord om det meningsutbyte som vi nyss har lyssnat till. Moderaterna tycks spela en egendomlig dubbelroll. Å ena sidan säger de att det förslag till skattereform som mittenpartierna och socialdemokraterna nu har presenterat är en form av nollsummespel, som inte skulle ha någon effekt på reala variabler i ekonomin. Vi vet å andra sidan att det förslaget som ett bärande moment har en sänkning av marginalskatterna. Vad säger då moderaterna när de själva talar om marginalskattesänkningar? Jo, då intar de en extrem attityd. Då återfaller de på den berömda Lafferkurvan och tror att en marginalskattesänkning helt kommer att finansieras, vilket Bo Lundgren också antydde. Men man kan inte se saker och ting på alltför många sätt samtidigt. Om de konservativa tankegångarna om att en marginalskattesänkning får positiva effekter på arbetsutbudet är korrekta, blir det också en positiv realekonomisk effekt av det förslag som socialdemokraterna och mittenpartierna har presenterat. Jag tror att det momentet oåterkalleligen finns där. Enbart det visar att talet om reformen som något slags nollsummereform inte håller. Nästa viktiga moment i skattereformen är att vi genom att sänka de direkta skatterna har möjlighet att växla ned till en lägre inflationstakt. Vi kan helt enkelt åstadkomma lägre krav på löneökningar. Därigenom får vi ned lönekostnaderna och inflationsgraden. En skattereform av detta slag måste självfallet, om den skall ha någon effekt, påverka den reala ekonomins sätt att fungera. Kombinationen av å ena sidan en positiv påverkan på arbetsvilja och arbetsutbud och å andra sidan möjligheter till återhållsamhet i avtalsrörelserna, vilket äntligen kan bidra till en positiv lösning av det så länge omtalade lönekostnadsproblemet, gör att vi kan få en helt ny typ av ekonomisk politik. Om vi lyckas med det, vilket naturligtvis är själva motivet för skattereformen, så är det ingalunda ett nollsummespel. Då har vi också, som jag nyss nämnde, lagt grunden för en ny typ av ekonomisk politik. Den ekonomiska politik som har förts under fyra borgerliga regeringar har nämligen varit misslyckad. Den har inte kunnat lösa våra grundläggande problem. Tvärtom har krisen enbart fördjupats. De borgerliga regeringarna har inte lyckats hålla kostnadsläget under kontroll. De har inte lyckats göra något åt inflationen. Den avindustrialisering som inleddes i stor omfattning åren 1977-1978 har inte kunnat vändas, utan den har tvärtom fortsatt. Investeringar och produktivitet har sackat efter. Detta har tvingat regeringen på defensiven. Det är helt följdriktigt att man på nytt har tvingats till en devalvering. Även om en devalvering är en riskfylld åtgärd, saknar den inte logik i dagens läge. Den syftar just till att styra över vår inhemska efterfrågan till svenska produkter och också att göra det lättare för exportindustrin att konkurrera. Men om en devalveringspolitik skall lyckas måste den föras med konsekvens. Skall den förbättra vårt bytesbalansläge, då måste det ske genom att man sänker vår inhemska efterfrågan genom att dra ned den totala absorptionen, som det heter på fint ekonomiskt språk. Detta är lag nr 1 A i internationell ekonomi, och jag tror inte att man heller i regeringskansliet vill sätta den i fråga. Det är då så mycket märkligare att man samtidigt med en devalvering vill sänka momsen. Visserligen blir den planerade momssänkningen nu inte så stor som den ursprungligen var tänkt, men det är i alla fall 3 eller kanske 4 miljarder som man är beredd att avhända sig. Stimulerar man den totala efterfrågan på detta allmänna sätt, så omintetgör man en betydande del av devalveringens effekter. Meningen med en devalvering är ju att skapa jobb i Sverige, men en momssänkning gör precis tvärtom: 50 96 av de jobb som skapas hamnar utomlands. Det följer av det enkla faktum att vår marginella importbenägenhet är kraftig och att den ligger runt 50 76, så att häften av den efterfrågestimulans som en momssänkning ger spiller över i ökad import. Vi går nu mot en svår vinter med hög arbetslöshet. Särskilda åtgärder för att bekämpa arbetslösheten är också av nöden. De bör då vara sådana som ger omedelbara effekter. Därför har vi yrkat på en kraftig ökning av bidragen till beredskapsarbeten, med 1 345 milj.kr. mer än vad regeringen har råd med. I förra veckan stod arbetsmarknadsministern här i talarstolen och talade väl om beredskapsarbeten och önskvärdheten av sådana. Men han och mittenregeringen kan ingenting göra. Det beror på att regeringen har avhänt sig resurser genom just momssänkningen. Ett annat flagrant exempel på slöseri är skatterabatterna till bankoch aktiesparande, vilka inte fyller någon vettig samhällsekonomisk funktion — utom den att tillåta överflyttning av pengar mellan konton — men vilka i varje fall kostar statskassan runt 1 200 miljoner i år. Vi har också föreslagit andra åtgärder som stimulanser till bostadsbyggandet i form av temporära hyresrabatter för att sänka inflyttningshyrorna i nyproducerade lägenheter. En sådan åtgärd kostar runt 50 miljoner per 10 000 lägenheter, men den skulle i dagens läge ha en mycket positiv effekt. Vi har i krisprogram och annorstädes antytt att vi kan tänka oss ett stöd till industrins investeringar genom en s.k. marginell investeringssubvention. Kostnaden för en sådan åtgärd kan begränsas till ett å två år — för det gäller att dra fram investeringarna just nu — och den skulle uppgå till 70-80 miljoner per investerad miljard. Lyckades en sådan politik skulle vi på ett avgörande sätt bidra till att lösa kanske det mest centrala problem som svensk ekonomi i dag har. Alltså: genom att tillfälligtvis satsa på beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadsåtgärder, genom att stödja bostadsbyggande och industriinvesteringar kan vi för ungefär hälften av vad momssänkning och skattesparande kostar genomföra åtgärder som snabbt gynnar investeringar och motverkar arbetslösheten. Regeringens politik ger mer och mer ett intryck av en extrem kortsiktighet. Det finns ingen fast linje i den borgerliga politiken. Man tycks alltmera anamma maximen ”efter oss syndafloden”. Devalveringen kommer att leda tillrelativt stora vinstökningar, inte minst för skogsindustrin samt massaoch pappersindustrin, för att ta ett par specifika exempel. De ger i rätt stor utsträckning karaktären av vad man ibland brukar kalla för windfall gains. Under senare delen av 1982 är det också ganska troligt att vi får en internationell konjunkturuppgång. Det här gör att vinsterna under nästa år kommer att stiga kraftigt. Konjunkturinstitutet beräknar i den rapport som kom i går att industrins driftsöverskott 1982 kommer att stiga med 56 20. Den ökningen kommer sannolikt att fortsätta och bli ännu större 1983. Stigande vinster är välkomna ur vissa synpunkter, men samtidigt skapar de problem. Det är ju ingalunda så att lönerna kommer att stiga tillnärmelsevis lika mycket som vinsterna. Tvärtom är där återhållsamhet önskvärd. Men kommer en sådan att vara möjlig inför 1983 års avtalsrörelse? Propositionen ägnar inte sådana strategiska betraktelser en rad. Där gäller det bara att hanka sig fram från dag till dag. Men vi socialdemokrater måste ha siktet inställt också på vad som kommer även efter nästa val. För att bidra till en sanering av vår ekonomi och lägga grunden för en positiv avtalsrörelse 1983 har vi därför föreslagit en tillfällig vinstskatt. Den innebär att de vinstökningar utöver 5 milj.kr. som sker under 1982 skall beskattas med 20 26. De pengarna bör sedan återföras till industrin och investeras där. Men för att få en garanti för att de verkligen investeras och att så sker i Sverige och inte utomlands bör löntagarna få ett ord med i laget. Det här tangerar löntagarfondsproblematiken. Exakt hur löntagarinflytandet över investeringsmedlen bör utformas skall jag inte gå in på här. Det kan exempelvis ske genom att man i varje företag som vill ha del av de här investeringsmedlen skapar en investeringskommitté med ordentlig representation för löntagarna. En vinstskatt och ett ökat löntagarinflytande över investeringarna lägger en bra grund för en sanering av vår ekonomi och hjälper till att klara ut de motsättningar som eljest kan torna upp sig och bli olösliga. Med dessa ord, herr talman, ber jag att i första hand få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 9 i skatteutskottets betänkande och i Övrigt till de socialdemokratiska reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Vi har först frågan om marginalskatterna. Vad vi säger är att en sänkning av marginalskatterna med stor sannolikhet positivt påverkar arbetsutbudet. Jag, och jag tror de flesta socialdemokrater, har aldrig någonsin förnekat den tankegången. Vad vi däremot har ifrågasatt är de extrema varianterna av denna tankegång som moderaterna har förfäktat, nämligen att en marginalskattesänkning skulle vara självfinansierande. Det tror vi ingalunda. Det är två helt skilda saker. Men det måste ju vara moderaterna som har bekymren i den här frågan. Det är ni som har intagit den extrema ståndpunkten. Ett av de väsentligaste inslagen i den nya skattereformen är just marginalskattesänkningen. Det kan ju inte vara så att det är en moderat marginalskattesänkning som har väldigt positiva effekter på arbetsutbudet, men att om samma marginalskattesänkning genomförs av socialdemokrater och mittenpartier, skulle den plötsligt sakna de positiva effekterna. Jag kan inte tänka mig att det är någon arbetstagare som ser efter vilket parti som har genomfört hans skattesänkning. Jag tror nog att moderaterna har litet bekymmer på den här punkten. Sedan talar Bo Lundgren väldigt vältaligt och utförligt om detta med inflation. Det sorgsamma är bara att han missar poängen och att han förutsätter vad han egentligen skall bevisa.

Det är det som är det intressanta. Och kan vi på det sättet sänka de nominella lönekraven så kan vi också, naturligtvis med hjälp av den vinstskatt som jag tidigare har talat om, bädda för en lugn avtalsrörelse 1983. Då har vi alltså åstadkommit någonting som borgerliga partier hittills under fem år totalt och skändligen har misslyckats med. Då kan vi också växla ner inflationstakten och klara 5 eller 5,5-procentspärren. Då finns det alltså goda förutsättningar för det. Det är däri som logiken ligger.